Herr talman! Jag vill inte säga att det är fult att vara partitaktisk, men jag tycker att man i ärlighetens namn borde redovisa att det är sådana utgångspunkter som varit avgörande vid bedömningen av om man skall reservera sig i den här frågan eller inte. Herr Olsson i Kil säger att jag spelar en dubbel roll. Jag känner mig i så fall nästan som en folkpartist, om den karakteristiken skulle vara riktig. Folkpartiet är ju det parti som verkligen visat att det är möjligt att inta en rad oförenliga ståndpunkter i samma fråga. Låt mig i sak bemöta de inlägg som har gjorts mot mitt anförande, Man säger att jag inte är beredd att acceptera 10 kronor per sammankomst. Jovisst är jag beredd att acceptera det, och det är ju den summa som både ungdomsrådet och utskottsmajoriteten har föreslagit. Det blir sammanlagt 17,5 miljoner kronor, vilket också är föreslaget att organisationerna skall få. Jag säger inte, herr Källstad, att det allmänpreventiva skälet inte är värt någonting. Det är värt en del, det skall jag inte alls förneka. Men samtidigt — det är väsentligt och där går också nyansskillnaden fram mellan herr Källstad och mig — är de andra skälen betydligt mer avgörande för om man skall ha ett samhälleligt stöd till organisationerna eller inte. Det gäller ytterst frågan om organisationernas möjligheter att fungera i en demokrati. Vi talar helt enkelt om demokratins grundfunktioner. Till fru Mogård med hennes på förhand färdigskrivna replik vill jag säga att det inverkar inte menligt på aktiviteten om man följer utskottsmajoritetens förslag, därför att både reservanterna — det är ju intressant — och utskottsmajoriteten säger att det räcker med 17,5 miljoner kronor. Varför reserverar man sig då, fru Mogård?
Herr talman! Det är ingen mening med att fortsätta den sakliga debatten. Jag reagerar emellertid mot omdömen sådana som herr Zachrissons, att våra inlägg är som grammofonskivor som man spelar gång på gång. Nu får man tydligen inte heller skriva sina repliker i förväg. Det är väl i alla fall en något svag argumentering.

Herr talman! Debatten har nu pågått i flera timmar och är väl ganska urvattnad vid det här laget. Skillnaden är ju egentligen inte så stor mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, Det har, tycker jag, alltför mycket blivit en strid om påvens skägg. Skägget är att man från den ena sidan begär ett reservationsanslag och från den andra ett förslagsanslag, men båda sidor har föreslagit exakt samma belopp, 17,5 miljoner kronor. Reservanterna har försökt göra hela den här frågan till en teoretiskt krånglig, teknisk fråga då det i stället är en fråga om pengar och ekonomiskt budgetansvar. Det senare tycks vara något som man inte har någon större känsla för från oppositionens sida, och det har vi tidigare fått bevis för under den här vårriksdagen. Jag tror inte något parti i denna riksdag inte inser värdet av att stödja våra ungdomsorganisationer. Inte minst det parti jag representerar har ett varmt intresse för det. Varför skulle vi inte ha det? Jag vill framhålla att det, såsom herr Gustavsson i Nässjö bl.a. underströk, inte minst ur samhällssynpunkt är viktigt att stödja våra ungdomsorganisationer i en tid då starka kommersiella intressen och anarkistiska krafter, stödda och uppmuntrade av press och massmedia, gör allt för att föra in vår ungdom i tankebanor som i värsta fall kan utgöra en risk för vår demokrati. Vi upplever exempelvis i dessa dagar hur respekten för i demokratisk ordning fattade beslut minskar. Även om motiven för vissa åtgärder kan vara de bästa är udden ändå många gånger riktad mot det fundamentala i vår demokrati, mot de politiska partiernas vuxenoch ungdomsorganisationer samt mot politikerna. Vi anser att det för vår demokratis fortbestånd är viktigt att unga människor erhåller en skolning i samverkan, en skolning förankrad i de idéer och principer som vi kan finna i våra ungdomsorganisationer vilka, oavsett om de arbetar för politiska eller religiösa mål, om de är nykterhetseller idrottsorganisationer, gör ovärderliga insatser för ungdomens sociala fostran. Därför har denna regeringsproposition också varit efterlängtad. Det är ju snart tjugo år sedan det nuvarande stödet i form av det s.k. fritidsgruppsbidraget infördes, Det är glädjande att regeringen nu föreslår ett system som innebär ett stöd till den lokala verksamheten i dess helhet och inte endast till speciella former av verksamhet. Det är glädjande att diskrimineringen av den idépräglade politiska och religiösa verksamheten nu försvinner. När man vidtar en sådan radikal förändring av bidragssystemet är det givetvis i inledningsskedet svårt att förutse antalet sammankomster och därmed anslagsbehovet. Jag har därför full förståelse för att anslagsbeloppet tas upp som ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor. Det är förenligt med ansvar i budgetarbete. Anslaget innebär ändå, som Camilla Odhnoff också erinrade om, en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår, dvs. ca 20 procent. Just denna fråga om reservationseller förslagsanslag har jag och mina medmotionärer tagit upp i motion 1257.

Statsrådet har också satt i fråga förekomsten av denna åldersgräns. Att man dock behållit den motiveras av att man ville avvakta 1968 års barnstugeutredning. Man pekar också i propositionen på det särskilda stöd för bl.a. ungdomsorganisationernas försöksverksamhet bland barn som kan utgå ur anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet på 400 000 kronor. Jag anser att verksamheten bland dessa åldersgrupper under 12 år är så viktig att jag då motionen skrevs beklagade att man inte kunde följa statens ungdomsråds arbetsgrupps förslag att 1 miljon kronor skulle reserveras för verksamhet bland speciella ungdomsgrupper, och jag föreslog också i motionen att åtminstone 600 000 i stället för föreslagna 400 000 kronor skulle reserveras.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag kan yrka bifall till kulturutskottets betänkande nr 12, som tillsammans med regeringens konseljbeslut efter det att vår motion 1257 avlämnats helt har beaktat de synpunkter som vi framförde i motionen.

Herr talman! När det gäller statens stöd till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet har frågan om sänkning av bidragsåldern länge varit aktuell. Redan 1962 års ungdomsutredning föreslog en sådan sänkning av den nedre gränsen från tolv till tio år.

Det är ju numera klart bevisat att ungdom, som en gång varit med i någon ungdomsorganisation eller ungdomsförening, mycket sällan träffas ute på brottets bana. Nu har statens ungdomsråds arbetsutskott, som senast haft spörsmålet under utredning, fastnat för att föreningsengagemang i verksamhet bland barn under tolv år kommer att utredas av 1968 års barnstugeutredning och föreslår därför att nuvarande åldersgränser tills vidare bibehålles. Jag tycker inte att detta är någon stark motivering. Vad jag förstår så rör det sig här om två skilda områden. Efter motionstidens utgång har nu ett delvis nytt läge uppstått, i det att Kungl. Maj:t beslutat att uppdra åt socialstyrelsen att i samråd med skolöverstyrelsen, statens ungdomsråd, 1968 års barnstugeutredning och Svenska kommunförbundet snarast möjligt utarbeta förslag till program för en försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn, företrädesvis i åldrarna sju—tolv år. Det beslutet redovisas på s. 8 i betänkandet. Bidrag till denna försöksverksamhet kommer att utgå ur allmänna arvsfonden under två år med ett sammanlagt belopp av 5 miljoner kronor. Jag förmenar att detta är ett steg i rätt riktning. Vad jag förstår så är vårt förslag i fyrpartimotionen nr 1253 om sänkning av bidragsåldern till tio år i och med denna försöksverksamhet på väg att uppfyllas. Utskottet meddelar också att möjligheter finns redan nu att efter prövning av skolöverstyrelsen erhålla bidrag till verksamhet även bland barn under tolvårsåldern. Jag tror att denna möjlighet är mycket litet känd och att den bör bli föremål för ytterligare information bland organisationerna, I det nya läget har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag i detta avseende — dock att jag beträffande hemställan i övrigt ansluter mig till reservationen av herrar Mattsson i Lane-Herrestad, Källstad m.fl.

Herr talman! Det har sagts en del märkliga saker i denna debatt, Till de märkligare hör väl fru Mogårds upprepade förklaringar att det kanske hade varit bättre om statsrådet hade avstått från att lägga fram denna proposition tills budgetutrymmet garanterat en full tillämpning av principerna i ungdomsrådets förslag. Hur man nu än skall tolka det uttalandet, tyder det på att fru Mogårds kärlek till principerna är större än hennes kärlek till ungdomsorganisationerna. Hon skulle alltså med glatt hjärta ha funnit sig i att statsrådet avstått från att i år föreslå en höjning av bidragen till ungdomsorganisationernas verksamhet med 3 miljoner kronor. Till de märkliga inslagen hör väl också fru Mogårds uttalande i ett tidigare stadium av debatten att riksdagen i själva verket står inför två alternativa avslagsyrkanden till Kungl. Maj:ts proposition. Det är för det första horribelt att jämställa ändringar i en proposition med ett förslag om avslag, särskilt när ändringarna inte går längre än att utskottsmajoriteten tillstyrker samma summa som föreslås i propositionen. Den ansluter sig till viktiga huvudprinciper, den föreslår vad den uppfattar som förenklingar men utan att hävda att man på längre sikt skall vara fullständigt låst i fråga om modellens utformning. För det andra vittnar emellertid detta uttalande om en märklig syn på riksdagens roll, Det har varit en gammal borgerlig tes att den socialdemokratiska riksdagsgruppen är ett slags transportkompani, som ser som sin uppgift att utan några som helst ändringar slussa igenom alla regeringsförslag. Denna bild har aldrig varit riktig. Den socialdemokratiska gruppen har aldrig avstått från möjligheten att vidta ändringar i propositioner. Sådant förekommer allt emellanåt, även om man i det stora flertalet fall är nöjd med regeringsförslagen. Men om vi i detta speciella fall har medverkat till vissa förändringar, så är det ju också uttryck för en naturlig socialdemokratisk strävan att finna lösningar med en bred förankring. Och när det visade sig att vissa tekniska inslag i regeringsförslaget utlöst missnöje hos de närmast berörda ungdomsorganisationerna, har det väl inte varit orimligt att här, så långt det går inom den allmänna ramen, tillgodose deras önskemål. Det har i själva verket också förelegat goda möjligheter till en ännu bredare samling bakom utskottsmajoriteten än vad som nu kan bli fallet. När det inte skett, måste det ses som uttryck för den konfrontationspolitik som de borgerliga numera tycks ha bestämt sig för.

På det sättet har vi fått denna mycket långa debatt. Det kanske har inneburit en viss tillfredsställelse för dem som fått tillfälle att delta i den. Jag är inte lika säker på att den har bidragit till riksdagens anseende. Herr talman! Jag känner naturligtvis en smula dåligt samvete för att jag ytterligare förlänger talarlistan, men jag blev direkt tvungen till det, därför att statsrådet Odhnoff aktualiserade en fråga som berör mig personligen. Det gäller en motion som jag väckt angående den statliga tillsynsmyndighetens insyn i register över s.k. medlemmar i de berörda ungdomsorganisationerna, Denna motion har blivit enhälligt tillstyrkt av utskottet. Nu undrar statsrådet bl.a. om inte motionen möjligen bara gällde en semantisk fråga. Ja, om så vore fallet så är det kanske ändå inte så ”bara”. Semantik handlar väl bl.a. om beteckningar på saker och ting och personer. Faktum är att människor är väldigt känsliga för hur de betecknas. Jag har alldeles nyss upplevt hur mitt försök att klargöra att beteckningen ”författare” kan ges olika innebörd utlöst avsevärda mängder av hojtande och trycksvärta. På liknande sätt kan människor vara väldigt känsliga för att betecknas som medlemmar i organisation av visst slag, och det måste vara bra onödigt att skapa nya missförstånd och oklarheter i sådana frågor. Men det kanske ändå inte bara är fråga om semantik. Statsrådet hänvisar till att inga integritetsproblem uppstått med den ordning som hittills tillämpats i fråga om kontrollen när det gällt bidrag till fritidsverksamheten, och det må väl vara sant.

Detta har jag för min del reagerat emot. Hela utskottet har också gjort det. Nu undrar statsrådet om det räcker — om jag förstod henne rätt — att döpa om dessa medlemmar till deltagare, Det är uppriktigt sagt en fråga som jag inte är beredd att utan vidare besvara, Det är möjligt att en sådan förändring skulle försvaga invändningarna utan att helt undanröja dem. Men utskottet har gjort sina skrivningar här inte för skolöverstyrelsens bekvämlighets skull utan i den bestämda önskan att man allvarligt skall överväga ett ömtåligt avvägningsproblem och eftersträva alternativa kontrollmöjligheter. Utskotten har ju inte sådana arbetsmöjligheter att de på egen hand kan utarbeta nya kontrollsystem. Utskottets uttalande här får med andra ord betraktas som en allmän rekommendation. Vi har förutsatt att skolöverstyrelsen ägnar sig åt denna fråga och företar vissa förändringar. Man får då i efterhand se hur riksdagen kommer att reagera på den praxis som kommer att utvecklas på detta speciella område.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg har försökt med samma demagogiska knep som han och egendomligt nog en departementstjänsteman försökte i utskottet, nämligen att hävda att vi reservanter eller eventuellt bara jag går emot höjningen med 3 miljoner kronor. Herr Björk vet att detta är fel. Jag har sagt: Varför inte vänta med propositionen, justera nuvarande ordning och öka med 3 miljoner kronor? Nu vet vi nämligen ingenting om var eller hur det stimulerar, Och sedan: Nej, herr Björk i Göteborg, det är helt omöjligt att prata bort det som hänt. Här finns i realiteten två avslagsyrkanden. Frågan gäller ju: Skall bidragen stimulera till aktivitet eller skall de fördelas efter medlemsantal, inklusive pappersmedlemmar som propositionen föreslår? Ingen i utskottet har velat gå med på propositionens förslag. Men utskottsmajoriteten har inte förmått dra den logiska slutsatsen av sitt ställningstagande till propositionen och föreslå förslagsanslag. Utskottsmajoriteten har i stället av prestigeskäl och lojalitet, inte mot ungdomsorganisationerna utan mot ett statsråd i trångmål, lyckats krångla till det rediga system som ungdomsrådet föreslagit. Därför delar man upp anslaget i två poster, därför föreslår man justeringar i efterhand, därför anser man att förslagsanslag snarast skall införas, därför föreslår man t.o.m. tilläggsanslag.
Herr talman! Fru Mogård har icke i sina tidigare inlägg klargjort att hon kunde tänka sig en ökning med 3 miljoner kronor inom ramen för det nuvarande bidragssystemet. Men även om hon skulle följa den linjen, får man olägenheterna att exempelvis den nuvarande diskrimineringen av viss verksamhet av politiska och religiösa ungdomsorganisationer skulle kvarstå. Jag betvivlar starkt att fru Mogård och hennes parti i detta fall skulle kunna vinna anhängare på annat håll. Vad hennes inlägg i övrigt beträffar var det ju en upprepning av tidigare synpunkter i debatten och föranleder ingen kommentar från min sida.
Herr talman! Jag vill vädja till herr Björk i Göteborg: Nog kan väl herr Björk ändå göra en ansträngning att höra på vad det är man säger, när herr Björk gör anspråk på att ha suttit och lyssnat på hela debatten.
Herr talman! Här har sagts så mycket under denna debatt, och de anmärkningar som framkommit mot propositionen och mot utskottets skrivningar har också bemötts på ett utomordentligt sätt. Jag vill därför avstå från att förlänga debatten.

Herr talman! Efter en omfattande och stundtals ganska het debatt om bibliotekarieutbildningen har ett enigt utbildningsutskott nu fastslagit att ”som särskilt behörighetsvillkor kommer att ställas upp krav på utbildning, yrkesverksamhet eller en kombination av bådadera av viss minsta omfattning som sammanlagt uppgår till eller är likvärdig med 80 poäng i filosofie kandidatexamen”.

Till betänkandet har herrar Richardson och Nordstrandh och jag skrivit ett särskilt yttrande, där vi vill fästa uppmärksamheten på att arbetet vid den nya bibliotekshögskolan redan från början planeras så att man inte försvårar möjligheten att i framtiden inordna den i en organisatoriskt sammanhållen eftergymnasial utbildningsenhet. Vi räknar med att också på den punkten våra önskemål skall bli tillgodosedda,

Herr talman! Det har skrivits och sagts och kannstöpts så mycket om proposition nr 52 angående utbildning av bibliotekspersonal att jag som motionär och utskottsledamot känner mig föranlåten att i kammaren deklarera hur jag uppfattat spelet kring densamma och hur jag letts fram till det ställningstagande jag gjort trots åtskilliga betänkligheter. Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal, den s.k. BU, lade fram ett förslag som innebar att en särskild bibliotekshögskola skulle inrättas, Vid den skulle ges tvåårig sammanhållen yrkesutbildning för såväl folksom forskningsbibliotekarier. För tillträde till bibliotekshögskolan skulle enligt utredningen krävas en eftergymnasial utbildning som till omfånget svarade mot minst 80 poäng vid filosofisk fakultet.

Dessutom väckte motionen tanken på dels en ettårig forskningsbibliotekarielinje, dels lokalisering av bibliotekshögskolan till en plats med universitet eller universitetsfilial. Vid behandlingen av frågan i utbildningsutskottet, föregången av en intensiv pressdebatt och protester på löpande band från bibliotekssakkunniga, ändrades emellertid situationen radikalt. Därmed nådde vi fram till den springande punkten i den ganska sorglustiga sagan om proposition nr 52. I en föredragning inför utskottet gav utbildningsdepartementets talesmän, hänvisande också till utarbetade direktiv för den blivande organisationskommitténs planeringsarbete, en s.k. tolkning och ett s.k. förtydligande av propositionen. Om förtydligandet skulle ha någon mening och inte bara vara en undanmanöver måste det i huvudsak innebära en anknytning till utredningen. Detta var huvudkravet i motionen 1417 och huvudanledningen till dess hemställan om avslag på propositionen och begäran hos Kungl. Maj:t om nytt förslag. I själva verket hade utbildningsdepartementet i fråga om behörighetskraven för inträde vid bibliotekshögskolan presterat en, skulle man kunna säga, ny version av proposition nr 52. Förfaringssättet måste ur konstitutionell synpunkt betecknas som både betänkligt och otillfredsställande. Men det illustrerar väl också — och det är å andra sidan tillfredsställande — att inte alla syndare vaknar för sent. Det senare tog utskottet fasta på och kunde alltså med full evidens konstatera — vilket också ges Kungl. Maj:t till känna — att som särskilt behörighetskrav kommer att ställas upp utbildning, yrkesverksamhet eller en kombination av bådadera som sammanlagt uppgår till eller är likvärdig med 80 poäng i filosofie kandidatexamen, alltså biblioteksutredningens minimikrav. Därmed var på denna kardinalpunkt i huvudsak de farhågor för standardsänkning som låg bakom motionen 1417 stillade, då man måste utgå från att Kungl. Maj:t både uppfattar och följer vad utskottet klart givit uttryck åt. Kvar står dock det olustiga och strängt taget oförsvarbara i att en proposition dels skrivs på ett sätt men skall tolkas på ett annat sätt, dels föranleder regeringen, jagad av opinionen, att hoppa in på nytt och under behandlingen i utskottet lägga till rätta vad som borde vara otvetydigt utsagt redan i ursprungspropositionens formuleringar. Det påminner på något sätt om ett hoppande från tuva till tuva och kan knappast accepteras som arbetsmetod. Mitt och andra utskottsledamöters missnöje med regeringens handläggning, vilket förvisso inte är litet, borde kanske ha lett oss till att yrka avslag på propositionen. Den vägen har vi emellertid inte gått, utan vi har mera velat se till saken och till det resultat som uppnåtts genom revisionen av propositionen och genom utskottets fastslående av hur behörigheten för intagning till bibliotekshögskolan skall vara. Jag hoppas och förutsätter att vi i fortsättningen slipper sådana här turer kring propositioner från utbildningsdepartementet. Med Skriftens ord uttryckt bör talet från departementet vara att ja är ja och nej är nej, inte något mitt emellan.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till hur en utskottsrepresentant ser på behandlingen av bibliotekarieutbildningen. Jag har inte fått tillfälle att delta i utskottsbehandlingen — jag tillhör inte utskottet — utan jag har fått delta i den här riksdagsbehandlingen såsom vanlig enskild ledamot. Min kritik kommer inte att bli mindre skarp än den vi lyssnade till alldeles nyss.

Varför denna galna konfrontationspolitik? Är det som det berättas i Kurt Samuelssons analys av det socialdemokratiska partiet och herr Palme i senaste numret av Veckojournalen, när han skriver: ”Industrioch utbildningsdepartementen är rena snurren — — —,” Fortsättningen är också intressant, men det överlåter jag åt mina kolleger att ta del av.

Jag är verkligen förvånad, herr talman, över att de parlamentariska principerna så frankt nonchaleras. Här struntar ett statsråd i ett beslut som riksdagen fattade förra året. I år struntar han återigen i det. Han kommer med förslaget igen som hela riksdagen går emot. Det är alltså andra gången. Men tillbaka till bibliotekarieutbildningen! Regeringen insåg att möjligheterna att få igenom propositionen minskade, och därför valde man att fortsätta departementsarbetet i utbildningsutskottet. Där har alltså statssekreteraren varit på besök och, som det heter, förklarat vad som står i propositionen, dvs. gjort tillägg till propositionen i de frågor som underkänts av fackopinionen, av de sakkunniga och i en rad motioner. Och i utskottet har därvid presenterats en PM som är utarbetad på utbildningsdepartementet och som med tanke på innehållet skulle kunna kallas för ett slags kompletteringsproposition. Jag vet inte hur utskottsarbetet bedrivs i det här utskottet och hur en departementskompromiss kommer till. Men nog blir man både häpen och upprörd som riksdagsman utanför utskottet när man tar del av utskottets yttrande. Ärade kammarledamöter! Jag ber er att slå upp s. 5 i utskottets betänkande. Läs tredje raden: ”Utskottet, som inhämtat förtydligande upplysningar beträffande de i propositionen skisserade reglerna — — —.” Det är en högst ovanlig formulering. Vad avses med förtydligande upplysningar? Skall man läsa påtryckningar, hot eller ministerstyre? Eller borde det ha stått: Efter det att utskottet mottagit en kompletterande departementspromemoria — — —? Var det detta som egentligen borde ha stått där? Mina damer och herrar! Läs gärna den mening som står mitt på s. 5 i utskottets betänkande: ”Uttalandet i propositionen, att det första stadiet av utbildningen inte för alla studerande skall utgöras av en teoretisk utbildning, skall enligt vad utskottet fått bekräftat så tolkas att — — —.” Vem har bekräftat detta? Har Nämnden för svensk språkvård gjort det? Eller har någon juristprofessor gjort det? Eller är det utbildningsministern som gjort det? Jag tycker att detta är genant. Några rader längre ner på samma sida i utskottsbetänkandet kan man läsa: ”Det finns såsom departementschefen i annat sammanhang uttalat anledning räkna med — — —.” Vad säger damerna och herrarna om det? Jag förmodar att ni känner till att utskottet här hänvisar till en hörnartikel i Dagens Nyheter av den 6 maj. Skall riksdagsarbetet verkligen gå till på detta sätt?

En regering skall i sina propositioner tala om vad den vill. Hur skall vi riksdagsmän som inte tillhör respektive utskott annars bära oss åt? Bör inte vi ha tillgång till samma underlag för ett beslut i kammaren som utskottets ledamöter har? Efter att ha hört ryktena om promemorian traskade jag upp till utskottet och bad att få se den, Svaret blev nej. Det bekräftades att promemorian fanns, Jag såg den t.o.m. med egna ögon; dock inte på läsavstånd. Den var alltså hemlig. Senare på dagen begav jag mig till utbildningsdepartementet. Jag blev mycket vänligt bemött och väl omhändertagen, men promemorian var inte tillgänglig. Den var nog hemlig, den. Då begärde jag skriftligt på beslutet att inte lämna ut promemorian — jag såg den för övrigt där för andra gången på ett par meters avstånd — och dessutom begärde jag s.k. besvärshänvisning. Och då märkte jag att en vändning var på gång i ärendebehandlingen. Slutligen, efter ett resonemang fram och tillbaka, överlämnades den till mig med motiveringen att jag ur servicesynpunkt borde ha den. Men den var fortfarande hemlig! Jag har sålunda promemorian nu. Men ni, mina damer och herrar, har inte fått ta del av promemorian. Jag tycker verkligen att detta är beklagligt, och det kan inte få fortsätta på det här viset. Vanligt hederligt regeringsmygel inom riksdagens väggar kan vi inte hindra, Det kanske t.o.m. kan vara bra ibland. Men den här sortens konstitutionellt tvivelaktigt mygel tar jag avstånd från. Vill regeringen ändra på sina förslag på ett sätt som gynnar saken, så får den göra sig omaket att skriva nya propositioner, som i vederbörlig ordning avlämnas till riksdagen. Men inget mygel i världen kan förhindra att det nu står klart att regeringen och statsrådet Carlsson i propositionen 52 framlagt ett förslag som inte antas av riksdagen. Det är egentligen dags för ett nytt regeringsnederlag — och för utbildningsdepartementet ett andra allvarligt nederlag. I båda fallen har ett enigt utbildningsutskott gått emot regeringen, om alla om några timmar röstar på det sätt som vi kan anta att de kommer att göra. Parlamentariskt får utbildningsdepartementets två statsråd således för andra gången då uppleva att de inte har stöd i riksdagen, inte av en majoritet, och inte ens av en minoritet. Resultatet av utskottets och regeringens samverkan, som vi kan se i form av ett utskottsbetänkande, är jag naturligtvis inte nöjd med. 80 poäng som behörighetsvillkor för inträde vid bibliotekshögskolan borde klart anges, I utskottets betänkande har man kommit mycket nära detta, men tänk om man hade sagt det rent ut. Att såsom departementschefen gör i den hemliga departementspromemorian och i Dagens Nyheter räkna med att antalet sökande med universitetsutbildning blir så stort att saken nog ordnar sig ändå, är att göra det väl enkelt för sig. Han räknar tydligen med att försynen skall rädda propositionen utan att man behöver i bestämmelserna inskriva 80-poängskravet. Vidare är det tveksamt om den utbildning som ges funktionärer och förtroendemän inom folkrörelserna är en lämplig grund för bibliotekarie utbildning. Folkbildningsoch folkrörelsearbetet har i dag mycket få beröringspunkter med det egentliga, nutida biblioteksarbetet. Folkbibliotekens historiska framväxt ur studiecirkelbiblioteken är odiskutabel, Men att på det här sättet göra en återanknytning tycker jag är olämpligt. Dessutom måste vi få veta hur många år man skall vara riksdagsman, hur många år man skall vara ordförande i en byggnadsnämnd eller ombudsman i moderata samlingspartiet eller i Metall eller suppleant i ABF för att det skall vara tillräcklig merit för att komma in på bibliotekshögskolan. Det här senare utgör en annan intressant aspekt på utbildningsdepartementets övermeriteringsfilosofi. Poäng utöver 80 poäng skall inte tillmätas meritvärde. Men är det vettigt? Kunskaper kan man aldrig få nog av. Alldeles särskilt tror jag det gäller den yrkesgrupp vi nu talar om. Det verkar som om man inte hade insett att bibliotekariens arbete har avsevärt förändrats under de senare åren. Det är inte längre romaner som upptar bibliotekariens mesta tid. Nej, i dag är det arbetet med facklitteraturen som dominerar, och det har, tror jag, utbildningsexpansionen, TV och vuxenutbildningen medverkat till. Den som tar 40 poäng i engelska och 40 poäng i litteraturhistoria har utomordentlig nytta också av kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, Men de skall inte räknas med i meriteringen, Skall det bli minus för dem? Man kan faktiskt ställa den frågan, Och skall samma princip om övermeritering gälla för arbete i byggnadsnämnd eller inom nykterhetsrörelsen? I så fall får man bara ha ett visst antal års erfarenhet från folkrörelsen, Herr talman! Detta för mig in på de krav som har framförts i motion nr 1417 beträffande särskilt ettårig forskningsbibliotekarielinje. Utskottet säger på s. 6 att det utgår ifrån att organisationskommittén som nyligen tillsatts skall beakta dessa synpunkter. Tittar man i promemorian finner man ingenting om en särskild linje, och promemorian skall ju vara något slags direktiv för den här organisationskommittén. Vidare har utskottet avstyrkt denna hemställan, och det förefaller mig en aning "märkligt. Jag måste alltså yrka bifall till motionen 1417 vad gäller hemställan i punkten 2 om en särskild ettårig forskningsbibliotekarielinje. I motionen 1417 anförs vidare att frågan om lokalisering av bibliotekshögskolan bör tas upp till förnyad prövning. Jag delar den uppfattning som biblioteksutredningen framförde och som också framförts i den här motionen: I studieorten och dess närhet bör det finnas olika typer av bibliotek och ett väl utvecklat biblioteksväsende som lämpar sig för praktiktjänstgöring och studiebesök. Högskolan bör vidare med tanke på den kvalificerade lärarpersonal som krävs ligga på universitetsort. Borås är således inte en lämpligt vald ort. Jag beklagar dem som bor i Borås och som nu kommer att protestera. Men ur saklig principiell synpunkt förhåller det sig på detta sätt. Borås bör naturligtvis få andra lokaliseringsprojekt, herr statsråd. Medverka till det i stället! Sakligt sätt är Stockholmsområdet att föredra. I andra hand kan jag tänka mig Umeå, och jag kommer således att rösta för det yrkande som senare kommer att framföras vid punkten 4, dvs. yrkandet om bifall till förslaget om Umeå. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag bara uttala ett beklagande över att regeringens handlande sannerligen inte kan sägas vara till fromma för svenskt framtida biblioteksväsende.
Herr talman! Jag skall återkomma senare i debatten, men jag vill redan nu ge en sakupplysning med anledning av herr Wennerfors” inlägg. Han gav en dramatisk beskrivning av hur han jagat en hemlig promemoria och efter ett idogt arbete, först i utskottet och sedan i departementet, hade plockat fram denna promemoria, Jag vill tala om för kammarens ledamöter vad det är för material herr Wennerfors åsyftar. Det har som bekant tillsatts en organisationskommitté som skall börja arbeta efter det att besluten om bibliotekshögskolan har fattats. Som förberedelse härför har det inom departementet utarbetats vissa riktlinjer, som i går distribuerades, som vägledning för organisationskommitténs arbete. Av hänsyn till riksdagens arbete och utskottets beslut och ställningstagande har vi inte kunnat göra den definitiva utskriften av denna promemoria, innan besluten är fattade. Det är av respekt för riksdagens arbete som denna promemoria inte publicerats. Jag tycker att herr Wennerfors i fortsättningen skall använda sina detektivegenskaper på mer produktiva sysselsättningar.

Herr talman! Utbildningsutskottet har vid behandlingen av propositionen om utbildning av bibliotekspersonal m, m. haft att ta ställning till ett flertal motioner, De flesta av dessa gäller behörighetskraven för tillträde till bibliotekarieutbildningen. Denna fråga har fått en mycket seriös behandling i utskottet.

Efter denna redogörelse har utskottet funnit att yrkandena om behörighetskraven i huvudsak blir tillgodosedda. Vi har emellertid noterat att i den offentliga debatten har rått tveksamhet om hur vissa delar av propositionen skall tolkas, och för att undanröja missförstånd och för att skapa klarhet har utskottet skrivit det förtydligande som herr Wennerfors så arrogant uttalade sitt missnöje med. Vi får väl hoppas att han har återkommit till kammaren efter middagspausen i bättre humör. Utskottet föreslår att riksdagen ger detta förtydligande Kungl. Maj:t till känna. Jag vill erinra om att utskottet är enigt såväl i denna som i övriga punkter i betänkandet. Herr Wennerfors” kritik mot utskottets sätt att arbeta drabbar alltså samtliga partiers ledmöter, även moderata samlingspartiets. Nu tror jag att det är bäst att varje utskott självt bestämmer sitt arbetssätt. Utbildningsutskottet har övertagit statsutskottets andra avdelnings vilja att gärna höra synpunkter från dem som har intresse för de frågor utskottet har att behandla. Jag tror inte att vi behöver ha några råd av herr Wennerfors. Jag tolkar emellertid hans kritik mot utskottet närmast som uttryck för en personlig irritation över att oppositionen inte i någon fråga i år har fått majoritet inom utbildningsutskottet. Utbildningsministern kommer litet senare att ta till orda, och därför har jag ingen anledning att kommentera de direkta och enligt min mening obefogade angreppen mot honom och statsrådet Moberg.

Där säger vi ju att för vissa arbetsuppgifter, särskilt vid forskningsbiblioteken, kan man som departementschefen har framhållit räkna med att kraven på eftergymnasial utbildning i många fall måste ställas högre. Utskottet utgår från att den förutnämnda organisationskommittén i sitt arbete med utformningen av urvalsreglerna kommer att beakta dessa synpunkter. Organisationskommittén bör ha förtroendet att få arbeta utan alltför bundna direktiv. Det bör räcka med att dessa synpunkter får ligga till grund för kommitténs verksamhet i detta avseende. Så vill herr Wennerfors i motionen också att frågan om lokaliseringen av bibliotekshögskolan skall tas upp till förnyad prövning. Men han har nu ändrat sig och förklarat att han kommer att rösta för en lokalisering till Umeå. Jag tror att ingen av kammarens ledamöter efter onsdagens maratondebatt i lokaliseringfrågan vill ha en ny lokaliseringsdiskussion. Utskottet har godtagit förslaget om Borås som lokaliseringsort, och vi förutsätter att de särskilda behov som kan föranledas av detta kommer att beaktas vid den fortsatta planeringen av högskolan. Jag vill till sist erinra herr Wennerfors om att två av hans medmotionärer är ledamöter av utbildningsutskottet, däribland huvudmotionären, och dessa har anslutit sig till det enhälliga betänkandet. Herr Nordstrandh har redan redogjort för detta, Jag överlämnar emellertid med varm hand åt motionärerna i moderata samlingspartiet att själva göra upp denna inbördes tvist och yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall be att först få yrka bifall till motionen 1405 av herrar Nilsson i Agnäs och Petersson i Gäddvik samt till motionen 1420 av herr Ångström, Jag borde kanske ha gjort det tidigare, men eftersom jag först nu har fått reda på att det inte är säkert att motionärerna går upp i den här debatten yrkar jag alltså bifall till de båda motionerna. Jag borde egentligen också ha yrkat bifall till den tredje punkten i hemställan i motionen 1417, men av formella skäl kan jag inte göra det, har jag fått besked om. Därför måste jag alltså nu utforma yrkandet på detta sätt. När det gäller forskningsbibliotekarierna och den linje vi krävt i motionen 1417 är jag alltså inte nöjd med den skrivning som utskottet har presenterat. Där sägs ingenting om vad man egentligen avser, utan bara att det kan behövas en eftergymnasial utbildning, och vidare hänvisar man till organisationskommittén. Då kunde det tänkas att man skulle kunna få besked i den där hemliga promemorian, men det får man inte heller. Då har jag alltså anledning att yrka bifall på den punkten. Herr Jönsson i Arlöv säger att min kritik drabbar hela utskottet. Detta instämmer jag i; det gör den visst det — men den drabbar framför allt regeringen, Jag vill dessutom säga till herr Jönsson att jag förbehåller mig rätten att även i fortsättningen framföra kritik, om så krävs, gentemot såväl ett utskott som regeringen. Det besked som herr utbildningsministern lämnade innan vi gick till middagspaus tycker jag, herr statsråd, att riksdagens ledamöter borde ha fått för några veckor sedan,

Herr talman! Det har under senare år förekommit en rätt intressant debatt om bibliotekens roll i samhället. I den har alla debattörer understrukit att bibliotekens informationsoch dokumentationsverksamhet kommer att få ökad betydelse. Det var mot den bakgrunden rätt förvånande att få se ett förslag presenterat som innebar en drastisk sänkning av utbildningstiden för flertalet bibliotekarier. Nu har man ju på alla håll blivit klokare i det avseendet, och detta tycker jag vi bör hälsa med tillfredsställelse, oberoende av under vilka former sinnesändringen har skett.

Att döma av vad utskottets talesman, herr Jönsson i Arlöv, anfört verkar det som om man i varje fall vad gäller forskningsbiblioteken kommer att kräva en full filosofie kandidat-examen, alltså 120 poäng, för inträde till den nya bibliotekshögskolan. Det är naturligtvis en minimiunderbyggnad för de blivande bibliotekarierna vid universitetsoch forskningsbiblioteken. Jag hoppas, herr talman, att jag inte missförstått herr Jönsson utan att vad som sägs nederst på s. 5 i utbildningsutskottets betänkande skall tolkas på det viset. Vad jag emellertid i första hand vill beröra är sambandet mellan den föreslagna specialiserade biblioteksutbildningen och övrig postgymnasial utbildning.

Den risken på sysselsättningssidan finns naturligtvis när man dimensionerar bibliotekshögskolan för 360 personer årligen och det redan finns ett tryck från ganska många arbetslösa humanister att få jobb på biblioteken. Man måste således enligt min mening klarare markera sambandet mellan denna utbildning och den som i övrigt bedrivs vid de fria fakulteterna. Det kan inte vara rimligt att man tillskapar en från universiteten helt fristående specialhögskola för bibliotekarier samtidigt som universitetsutbildningen i övrigt håller på att göras mera yrkesinriktad. Det kan ju inte få bli på det viset att all mera direkt yrkesförberedande utbildning av humanistisk karaktär förläggs utanför universiteten. Vad blir det då kvar av sysselsättning för dem som nu utbildas vid de humanistiska fakulteterna och vilkas arbetsmarknadssituation redan i dag i hög grad har försvårats till följd av olika underlåtenhetssynder i den statliga utbildningspolitiken? Denna problematik berörs i det särskilda yttrandet nr 1 av herr Wikström m.fl. De säger avslutningsvis att enligt deras mening bör verksamheten vid högskolan i Borås redan från början planeras så att ett eventuellt framtida inordnande i en organisatoriskt sammanhållen eftergymnasial enhet inte försvåras. Jag tycker det är riktigt att man valt den linjen, men jag skulle på den här punkten gärna vilja fråga departementschefen dels huruvida han är benägen att hålla med om att man skall försöka göra detta, dels hur det i så fall skall ske. Jag inser att det är en uppgift för den organisationskommitté som nu skall träda i arbete, men det vore ändå intressant att få veta hur man ämnar planera för ett inordnande av bibliotekshögskolan i ett enhetligt postgymnasialt utbildningssystem. Herr talman! Som sagts bl.a. i betänkandet måste man tillägna sig en helhetssyn på den eftergymnasiala utbildningen, så att de utbildningspolitiska åtgärder som vidtas från tid till tid kännetecknas av en viss enhetlighet och konsekvens. Annars riskerar man en omfattande misshushållnign, både ekonomiskt och personellt, med samhällets utbildningsresurser.

Herr talman! I anledning av propositionen 52 beträffande lokaliseringen av den aktuella högskolan föreslog jag — med instämmande av alla värmländska riksdagsmän utom de socialdemokratiska — i motionen 1406 att högskolan borde förläggas till Karlstad. Som skäl för detta anförde vi bl.a. den i Karlstad befintliga universitetsfilialen som är av stor betydelse när det gäller utnyttjande av lärare, lokaler och biblioteksresurser. Vi pekade också på förekomsten av länsbiblioteket, stiftsbiblioteket, emigrantregistret samt ett bruksregister som i detta sammanhang är av stort intresse. Dessutom — men det skälet kan ju anföras också för Borås — nämner vi den gynnsamma lokaliseringseffekt som här kan nås. När man tar del av utskottets betänkande får man känslan att Borås inte är den plats som utskottet helst skulle ha valt om det inte tidigare hade varit mer eller mindre låst på den punkten. Utskottet säger i sitt betänkande: ”På i propositionen anförda skäl är utskottet berett godta den föreslagna förläggningen till Borås och avstyrker alltså yrkandena om annan lokaliseringsort. Utskottet har vid sitt ställningstagande förutsatt att de särskilda behov som kan föranledas av lokaliseringen till Borås kommer att beaktas vid den fortsatta planeringen av högskolan.” Ja, det är ju en from förhoppning utskottet har i den här frågan, och man hoppas givetvis för utbildningens skull att förhoppningarna inte måtte komma på skam. Om man går till propositionen och ser efter vilka skäl som där anföres för en lokalisering till Borås, så finner man att det är just av lokaliseringspolitiska skäl som högskolan bör förläggas dit. De övriga anförda skälen kan inte tillnärmelsevis tillmätas större betydelse än de skäl som kan åberopas för en förläggning till Karlstad. Jag skulle, herr talman, ytterligare kunna argumentera i denna fråga men jag skall med hänsyn till den ärendeanhopning som föreligger avstå från detta. Jag är medveten om att det inte tjänar mycket till att mot ett enigt utskott och med hänsyn till att riksdagen tidigare beslutat om utlokalisering av statliga verk yrka på att bibliotekshögskolan skall förläggas till annan plats än Borås. Jag är fortfarande av den meningen att en lokalisering av bibliotekshögskolan till Karlstad skulle medföra förbättrade möjligheter för bibliotekarieutbildningen, men med hänsyn till vad jag anfört avstår jag alltså, herr talman, från att yrka bifall till min motion 1406.

Herr talman! Jag lyssnade som vanligt till herr Nordstrandh med stort intresse. Han brukar vara ganska kritisk mot en del av mina synpunkter och uppfattningar, men hans kritik brukar ändå framföras på ett sätt som gör den även för mig intressant, och jag höll på att säga någon gång även lärorik. Så var, tyckte jag, fallet också i dag. Jag lyssnade med intresse på hans inlägg, även om vi uppenbarligen har olika åsikter på en del punkter. Sedan kom emellertid herr Wennerfors med ett våldsamt utfall från denna talarstol, och jag lyssnade med stigande förvåning, måste jag erkänna, med hänsyn till att det föreligger ett enigt utskottsutlåtande. Så fick jag klart för mig att herr Wennerfors inte tillhör utskottet och alltså inte har deltagit vid behandlingen av ärendet. Det var inte där herr Wennerfors hade inhämtat sina kunskaper, utan det avslöjade han oförsiktigt nog vara i Vecko Journalen. Tre gånger upprepade herr Wennerfors att i Vecko Journalen hade det stått så och så, och på det byggde han sitt indignerade inlägg. Dessutom hade han ett annat stort argument — en hemlig promemoria — som jag med herr talmannens vänliga tillstånd fick ett antal sekunder på mig att bemöta strax före middagspausen. Jag vill bara tillägga — jag har kollat upp det hela ytterligare under middagspausen — att det första pressmeddelandet beträffande namnen på ledamöterna i den tillsatta organisationskommittén gavs den 27 april. I avvaktan på utskottsbehandlingen väntade vi med att definitivt lägga fast promemorians innehåll till den 19 maj, då vi genom pressen meddelade att direktiv var utfärdade och i går, den 27 maj, distribuerades dessa. Detta är alltså sanningen och fakta bakom det som herr Wennerfors försökte göra stor dramatik av och jag ställer återigen frågan: Vill verkligen inte riksdagen att vi skall vänta med att lämna direktiv åt organisationskommittéer till dess utskottsbehandlingen av olika frågor är klar, så att vi ser vilka ståndpunkter som finns? Sedan lyckades herr Wennerfors avsätta två statsråd på grundval av frågor som vi nu inte har att behandla. Jag skall inte gå in närmare på det, men statsrådet Moberg skulle, enligt herr Wennerfors, ta de parlamentariska konsekvenserna av en liten detaljfråga om socionomutbildningen. Jag är förvånad också på den punkten, eftersom vi i alla frågor har fått höra hur maktfullkomlig den socialdemokratiska regeringen är, hur vi vägrar att på en enda punkt lyssna till oppositionen. Sedan får oppositionen möjlighet att påverka en liten del av socionomutbildningen, men då är inte herr Wennerfors nöjd, utan då skall regeringen — eller åtminstone delar av den — avgå därför att ett utskott tagit sig före att i en detalj ha en annan uppfattning än den regeringens proposition gett uttryck för. Jag tycker att herr Wennerfors också därvidlag får kontrollera förhållandena innan han ger uttryck för sina åsikter om vad som är den allmänna inställningen i hans egen riksdagsgrupp. Herr Wennerfors bekräftade att det finns en spricka i det moderata partiet när det gäller sakfrågan och att han uppenbarligen är tämligen ensam om sin uppfattning. Vi får väl se hur det går i voteringen senare. Eftersom jag ändå befinner mig i talarstolen skulle jag vilja ta upp något om den diskussion som förts i bibliotekshögskolefrågan — och då utifrån helt andra utgångspunkter än dem herr Wennerfors givit mig anledning utgå från. Kritiken har riktat in sig på några olika punkter, för det första lokaliseringen till Borås. Utskottet tillstyrker den lokaliseringen, och jag noterar detta med tillfredsställelse. Det finns naturligtvis regionalpolitiska motiv av det slag som vi diskuterade i riksdagen häromdagen. Men vi har också inom utbildningsdepartementet ansett — jag är angelägen att understryka det — att Borås ger mycket goda möjligheter för en bibliotekshögskola att fungera, Staden är beredd att göra en mycket kraftig satsning, på 40 miljoner kronor, i ett kulturhus med ett nytt, modernt och med betydande resurser försett bibliotek. Göteborg är mycket nära beläget med de utomordentliga biblioteksresurser som där står till förfogande, och Jönköping ligger också på nära håll. Vi har där att röra oss med reseavstånd som vi är mycket vana vid i Storstockholm. När en stad ute i landet på detta sätt är beredd att vidtaga betydande åtgärder för att bli konkurrenskraftig tycker jag att vi mycket noga skall pröva möjligheterna att där lokalisera utbildningsresurser. För det andra har kritik riktats mot att inte övermeritering skall vara tillåten. Herr Molin var också inne på den punkten i sitt inlägg. Jag tycker att det är en utomordentligt viktig principiell fråga. Man har åberopat att vi har många humanister som läser länge och som inte riktigt vet vad de skall bli. Skall vi då inte ge dem möjligheter att denna väg meritera sig? Jag tycker det är att skygga för problemen, Vi skall väl erbjuda möjligheter också på universitetsnivå till en vettig utbildning, som snabbt leder fram till ett yrke! Och genom att inrätta en bibliotekshögskola skapar vi en bra utbildningsväg, där ungdomar på ett tidigt stadium får klart för sig förutsättningarna för att söka in och utan onödiga kostnader vare sig för dem själva eller för staten nå fram till det utbildningsmål som är nödvändigt och önskvärt. Även på denna punkt har utskottet sagt nej till en övermeritering utöver de 80 poängen på den teoretiska meriteringsvägen, och jag noterar det med tillfredsställelse. För det tredje skulle vi inte stå oss vid en nordisk jämförelse. Jag konstaterar nu att vi är överens om att Sverige och Danmark kommer att ha den längsta utbildningen och att det motargumentet mot propositionen inte längre har någon bärkraft. För det fjärde möter man här och var i den allmänna debatten — jag tänker också på tidningsdiskussionen — invändningar mot den möjlighet som vi har velat öppna för att låta även de praktiska erfarenheterna vara en väg för meritering vid sidan av de mera teoretiska meriteringarna. Jag mötte därvidlag många som från början sade: Ja, möjligen dispensvägen, men man skall inte öppna detta som en generell möjlighet. Även det anser jag vara en utomordentligt viktig principfråga för den framtida högre utbildningen. Jag har varit angelägen att vi också på denna punkt skall bli överens om att meritering via praktiska erfarenheter är en positiv möjlighet och inte något som man möjligen kan tänka sig att ge dispens för i särskilda undantagsfall. Jag ser det som en mycket negativ inställning till hela den idé om den återkommande utbildningen som vi har börjat diskutera. Även på denna punkt sluter nu utskottet upp kring propositionens förslag och slår vakt om den här möjligheten, och även det noterar jag med tillfredsställelse. Men man säger också — det har kommit fram i några inlägg även i dag — att propositionen och utlåtandet inte överensstämmer. Vad som står i propositionen skulle inte vara detsamma som vad jag skrivit i en DN-artikel. Jag vill bestämt tillbakavisa de påståendena, och jag skall ta upp några punkter som jag tror belyser detta på ett ganska klart sätt. Jag vill först och främst slå fast att det gäller en principproposition. Det verkar som om detta inte överallt hade observerats. Vi ger vissa allmänna riktlinjer på en del punkter och överlåter medvetet åt organisationskommittén att forma de mera konkreta förslagen. Jag vill som andra punkt ta upp påståendena att propositionen ligger så långt ifrån utredningsförslaget. Jag vill ur propositionen direkt citera följande: ”Remissbehandlingen har visat att utredningsförslagen efter viss överarbetning kan läggas till grund för en reform.” Det är alltså utredningsförslaget som ligger till grund för vad som föreslås i propositionen. Men jag har i likhet med flertalet remissinstanser kommit fram till att skälen inte är tillräckligt starka för att lägga upp utbildningen så att den för alla studerande inleds med en teoretisk utbildning av viss omfattning och avslutas med den egentliga bibliotekarieutbildningen. Samtidigt har jag emellertid sagt — det vill jag understryka också med anledning av herr Molins inlägg — att man för vissa arbetsuppgifter, särskilt vid forskningsbibliotek, kan räkna med att kraven på eftergymnasial utbildning utöver den egentliga bibliotekarieutbildningen i många fall måste ställas högre än vad utredningen har gjort. I det fallet skärpte jag alltså utredningens meriteringskrav, och jag förmodar att herr Molin tills vidare är nöjd med den allmänna principiella deklarationen. Organisationskommittén får senare vidta de närmare bedömningar och åtgärder som den kan finna erforderliga på denna punkt. Jag konstaterade också att jag inte nu var beredd att ta ställning till hur den intagningen skulle organiseras eller förverkligas, utan att detta behöver ytterligare övervägas, bl.a. med hänsyn till kompetensutredningens förslag som vi ännu inte har färdigbehandlat i departementet. Med hänsyn till den betydelse som behörighetsoch intagningsfrågorna har för dem som bedriver eller ämnar börja bedriva utbildning med sikte på framtida verksamhet inom bibliotek fann jag emellertid samtidigt anledning att något beröra de problem som man där skulle komma in på. Jag sade att enligt min mening bör det formella behörighetskravet för tillträde till den egentliga biblioteksutbildningen motsvara vad som nu gäller i fråga om allmän behörighet för tillträde till universitet. Det var här den borgerliga blockeringen inträdde. Jag tänker framför allt på en rad borgerliga tidningar, som skrev att nu skulle kvaliteten sänkas. Nu skulle det gå att få tillträde till utbildningen direkt på grundval av gymnasieskolan. Men hade skribenterna fortsatt att läsa de följande meningarna i propositionen, så hade de undgått att göra det misstaget.

Den punkten är väl den enda där man kan säga att ett visst förtydligande har gjorts i utskottsbetänkandet, i bästa samförstånd med departementet. Det var i själva verket så att statssekreteraren besökte utskottet och, tror jag, själv föreslog det ordval som skulle undanröja varje form av missförstånd. Det här förtydligandet betyder ingen som helst praktisk skillnad mot vad vi föreslog. I propositionen föreslog vi att man skulle ha olika meriteringsvägar, medan det i betänkandet talas om speciell behörighet. Det finns väl ingen som tror att bibliotekarieutbildningen skulle vara så föga lockande att man via den teoretiska meriteringsvägen skulle komma in på bibliotekshögskolorna med mindre än 80 poäng. Herr talman! Jag har gjort detta inlägg kanske inte främst med hänsyn till debatten här i kammaren utan med hänsyn till den rätt intensiva tidningsdiskussion som förekommit på denna punkt. Jag skulle vilja sluta med att ställa den principiella frågan hur vi skall utforma propositioner och betänkanden i de situationer där vi tillsätter organisationskommittéer på grundval av principuttalanden.

Skall man då ge dem en viss handlingsram? Jag tror att det är en nödvändighet, om de skall kunna utföra ett vettigt arbete. Ur bibliotekens och bibliotekariernas synpunkt kan man väl med utomordentligt varmt förtroende låta denna grupp arbeta. Expertsynpunkter får ju där utomordentligt goda möjligheter att komma fram. Herr Molin önskade inte en fristående bibliotekshögskola och var litet orolig för att vi inte hade tänkt på framtiden i det avseendet. Jag kan försäkra att vi mycket noga följer U 68:s arbete, som ju har den problematiken att ta hänsyn till, och att vi med den här lokaliseringen av en bibliotekshögskola till Borås inte har gjort någonting som kommer att försvåra den framtida utvecklingen på högskoleområdet, med den utgångspunkt som herr Molin tog upp.
Herr talman! Först denna organisationskommitté! Jag är klar över att det kan vara praktiskt för en departementschef att tillsätta en organisationskommitté som skall utforma detaljerna, men det är skillnad på detaljer och detaljer. Här är det ändå fråga om det som borde ha stått i propositionen, herr statsråd. Organisationskommittén skulle syssla med lokalfrågor och liknande där nere i Borås, om den nu kommer dit. Men det har blivit något helt annat. Direktiven har blivit ett slags kompletteringsproposition, och det är det jag tycker är allvarligt. Vad betyder detta med ett förtydligande? Herr statsrådet skojar med mig och säger att jag har fått veta detta i Vecko Journalen. Vad speglar det för roll var jag har fått reda på det, om jag nu talar om för utbildningsministern att man blir mycket brydd när man i utskottsbetänkandet läser den ena märkliga formuleringen efter den andra: ”Utskottet som inhämtat förtydligande upplysningar” osv., ”skall enligt vad utskottet fått bekräftat så tolkas”, ”det finns såsom departementschefen i annat sammanhang uttalat”. Statsrådet måste väl ändå förstå att en enskild riksdagsman som inte varit med i utbildningsutskottet börjar undra vad det här är för någonting. Sedan får jag veta att detta innebär att det i utskottet cirkulerat en promemoria som jag som enskild riksdagsman inte har fått se. Vi fick motionera i april, sista motionsdagen var visst den 27 april. Sedan började utskottet arbeta. Under den tiden tillkom ytterligare fakta i målet genom en hemlig promemoria.

Jag vore ytterst tacksam att få svar på den frågan.

Herr talman! Jag tyckte inte att det citat ur propositionen som utbildningsministern gav var ett bevis för att propositionen och utskottsbetänkandet innehöll samma sak på denna punkt. Vad statsrådet citerade ur sin egen proposition var att några andra formella behörighetskrav för tillträdet till bibliotekarieutbildningen än de som nu gäller för tillträde till universitet inte skulle finnas. Man skulle alltså inte ställa upp några inträdeskrav i form av universitetsutbildning. Vidare citerade statsrådet i samma stycke att han räknar med att man skulle få tillgodoräkna sig bl.a. ytterligare teoretiska studier. Det är väl ändå en rätt väsentlig skillnad om man uppställer universitetsbildning som ett krav för tillträde eller om man medger att den får tillgodoräknas vid konkurrens för att komma in, Jag tycker att detta nu inte är så betydelsefullt. Den semantiska omprövning som skett har gått i rätt riktning. Jag vill också säga att när det gäller bibliotekarier vid forskningsbibliotek, är det ett helt tillfredsställande förtydligande. Jag utgår då från att man måste ha speciella regler för antagning till bibliotekshögskolan av personer som har för avsikt att bli bibliotekarier vid forskningsbibliotek. Annars går det inte ihop. På dessa punkter tycker jag alltså att det hela är tillfredsställande. När det sedan gäller detta med meritering utöver 80 poäng vill jag först säga att jag tycker att det är riktigt att man skall få meritera sig också genom relevant praktisk yrkeserfarenhet. Det har jag inte något som helst emot. Men frågan är ju om man alls skall få räkna teoretiska studier vid universitet utöver två år. Där är läget det att med nuvarande akademisk grundexamen som motsvarar 120 poäng och tre år blir det i allmänhet, om de stannar vid 80 poäng, en minskning jämfört med vad nuvarande bibliotekarier med vanlig akademisk grundexamen har, Varför vill då t.ex. jag att man skall få tillgodoräkna sig studier utöver 80 poäng? Självklart därför att sådana teoretiska studier är utomordentligt nyttiga för bibliotekarierna i deras framtida roll i samhället. Det är naturligtvis därför att det är till glädje för biblioteken att bibliotekarierna har gjort dessa studier som jag tycker att de skall få till godoräkna sig dem. Statsrådet tyckte att vi skyggade för problemen när vi tog upp dem. Jag tror inte att det är så; snarare är det nog så att man skyggar för problemen om man inte tänker på de många icke yrkesverksamma humanister och samhällsvetare som finns i dag och som det på sitt sätt är ett slöseri med utbildningsresurserna att inte använda, t.ex. vid biblioteken.
Herr talman! Av herr Molins senaste inlägg vill jag bara ta upp frågan om övermeriteringen, dvs. meriteringen utöver de 80 poängen. Jag är mycket bestämd motståndare till en sådan övermeritering. Ett skäl till det är att jag inte alls tror att vi får bättre bibliotekarier genom att tillåta en sådan. Att man har råd att ligga länge vid universitetet och studera kanske relativt planlöst är ingen garanti för att man blir en bra bibliotekarie. Om man tillåter övermeritering är det däremot risk för att duktiga ungdomar som inte har råd att ligga många år vid universitet kommer att slås ut. Det är bl.a. därför som jag är emot en övermeritering. Ett annat skäl till det är att vi har begränsade ekonomiska resurser. Vi har inte råd att låta hur många år som helst användas på ungdomsutbildningen; vi måste se till att vuxenutbildningen också får resurser. Och här är det ändå fråga om att vi får en bibliotekarieutbildning som, beroende på hur lång tid det tar att nå de 80 poängen, ändå blir mellan fyra och fem år lång. På den tiden tror jag att vi kan utbilda bra bibliotekarier. Jag noterar alltså att på den punkten finns inga skillnader mellan utskottet och mig, däremot mellan herr Molin och mig. Herr Wennerfors menar att organisationskommittén bara skall få syssla med lokalfrågor och dylikt. Det var intressant att få veta att det är det utrymme som herr Wennerfors är beredd att ge expertgruppen och organisationskommittén. För min del tycker jag att det är utomordentligt viktigt att människor med den praktiska närheten till problemen får ett betydande inflytande över t.ex. den besvärliga frågan om kvoteringen. Men jag noterar alltså att vad herr Wennerfors kan tänka sig att överlåta åt dem är lokalfrågan — punkt och slut. Jag noterar också att vi när anslagspropositionen skall behandlas får tillfälle att återkomma till en riksdagsdebatt, om herr Wennerfors skulle vara intresserad av att delta på detta intressanta område i diskussionen. Sedan klagar herr Wennerfors fortfarande — och det är mig obegripligt — över denna hemliga promemoria. Men varför vände sig herr Wennerfors inte till sin egen partirepresentant i utskottet, om han ville ha ytterligare informationer? Eller varför vände han sig inte till departementet och resonerade om propositionen? Nu framställer han det som om han jagade en promemoria som vi försökte hemlighålla. Varför tog herr Wennerfors inte ett resonemang med mig här i riksdagen? Vi har ju umgåtts rätt mycket den här våren, därtill nödda och tvungna. Det hade funnits utomordentliga möjligheter för oss att resonera om denna hemliga promemoria. Jag har givit förklaringen till varför vi inte velat publicera den tidigare: Vi ville avvakta utskottets resultat innan vi bestämde oss för de slutliga skrivningarna. Jag tror att utbildningsutskottet har all respekt för en sådan ståndpunkt. Herr Wennerfors undrar också om jag anser det konstitutionellt tillfredsställande. Jag vet inte vad herr Wennerfors syftar på. Han räknade upp en rad faktorer som jag tycker är tämligen onintressanta i sammanhanget. Jag är inte särskilt stolt över mitt fotbollsförflutna, så jag skall inte kommentera det och inte heller mina personliga relationer till en bibliotekarie. Jag konstaterar att det är helt andra faktorer som har varit vägledande för mig, när jag efter fattig förmåga och med hjälp av goda medarbetare har försökt utforma den här propositionen.
Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå att man kan säga att man inte skulle få bättre bibliotekarier om de hade läst ytterligare ett år vid universitet. Är det inte bättre att ha bibliotekarier som har läst tre utländska språk än sådana som har läst två utländska språk t.ex.? Det fanns ett uttryck i utbildningsministerns senaste inlägg som kanske var nyckeln till det här förslaget. Han sade att det är ingen idé att låta de blivande bibliotekarierna gå kvar alltför lång tid vid universiteten och bedriva planlösa studier. Det är möjligt att humanister vid de svenska universiteten under ett antal år tillbaka i tiden faktiskt ibland har studerat planlöst — det är i så fall bl.a. en följd av den utbildningspolitik som har bedrivits — men vi har ju nu genomfört ett nytt system vid de fria fakulteterna, och vi har ju infört de fasta studiegångarna just för att eliminera all den här planlösheten. Det är väl ändå inte så att man inom utbildningsdepartementet nu har så liten tilltro till reformen med de fasta studiegångarna att man vill flytta ut den mesta fackutbildningen från de fria fakulteterna därför att PUKAS har lett till planlösa studier?
Herr talman! Om man i denna organisationskommitté hade fått direktiv att syssla med de här frågorna som gäller detaljerna, varom statsrådet har talat tidigare, skulle jag kanske inte ta detta så pass allvarligt. Men när det i dessa direktiv till organisationskommittén finns en komplettering av det som egentligen borde ha stått i propositionen, då tycker jag att det börjar bli litet allvarligt. Är det inte vi här i riksdagen som skall fatta beslutet om riktlinjerna för utbildningen? Det är väl inte organisationskommittén som skall göra det, utan det är ändå riksdagen, det är statsmakterna, Det är detta jag tycker är så allvarligt. Sedan säger herr statsrådet att vi har haft så mycket tid på oss att träffas här i korridorerna under våren. Menar herr statsrådet att vi andra riksdagsmän, som inte känner till att regeringen — t.ex. utbildningsdepartementet — har ytterligare synpunkter på ett ärende eller vill framföra ett slags kompletteringsproposition, skall springa runt och fråga statsråden om det här i korridorerna? Det är ju helt omöjligt. Om ni har missat med en proposition, då får ni väl anmäla det på något sätt så att alla vi övriga får de informationer som vi behöver för att så småningom kunna fatta beslut. Jag tycker att detta är konstitutionellt allvarligt, och jag är överraskad över det svar som jag får av en regeringsmedlem och ledamot av riksdagen.

Herr talman! I början av den här debatten gjorde jag ett kort inlägg, präglat av den ekumeniska anda som karakteriserar utbildningsutskottet. Jag hade tänkt nöja mig med det, men några formuleringar i den senare debatten gör att jag ändå känner ett visst behov av att lägga några synpunkter på frågan om propositionen och utskottets handläggning; jag tänker närmast på att utbildningsministern använde uttrycket ”den borgerliga blockeringen” i fråga om tolkningen av den här propositionen. Det är möjligt att de motionärer som har funnits inom folkpartiet och centern och moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna allesammans har missförstått propositionen, och det kan väl också hända att ledarskribenterna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och andra tidningar som har skrivit om detta också har varit obegåvade nog att inte kunna läsa rätt innantill. Men det är ju litet mera förvånande när utskottet uppvaktas från Sveriges allmänna biblioteksförening, folkbibliotekariernas organisation och andra håll med en vädjan att utskottet skall frångå propositionen. Nu vill jag inte dramatisera detta.

Utbildningsdepartementet är ett belastat departement, och ingen kan begära att man på alla punkter skall kunna skriva fullödigt. Ett misstag händer så lätt, även på utbildningsdepartementet, och jag tycker inte det är någon skam att säga att ”det här blev inte så bra uttryckt som vi hade önskat”. Ett sådant erkännande hade haft den praktiska fördelen att vi som har motionerat hade sluppit arbeta med denna fråga. Som statssekreteraren i utbildningsdepartementet uttryckte det i utskottet när vår motionskläm lästes för honom: ”Ja, men det är egentligen det vi har avsett.” Det tycker jag är bra, men då kunde man ju ha ägnat sina aktiviteter åt annat än att motionera! Jag tycker inte att vi skall utnyttja ett erkännande från departementets eller utbildningsministerns sida på en sådan punkt — att det har skett ett misstag eller att man har uttryckt sig otillfredsställande — och blåsa upp en väldig kampanj om det. Jag skulle vara beredd att acceptera det och säga att saken är klar för min del. Det är till sist ändå fråga om bibliotekarieutbildningens kvalitet, inte om propositionens. Detta har jag velat säga för att i någon mån korrigera det intryck som utbildningsministerns anförande möjligen kunde ge. Jag har alltså inte velat polemisera på den här punkten utan bara velat säga att jag har tolkat det så att man på departementet innerst inne är medveten om att det inte var någon bra produkt man lämnade fram — om nu intentionerna var de som jag hoppas att de var, nämligen att kvaliteten skulle bibehållas oförändrad. Det viktigaste, och det jag försökte framhålla i mitt 50 sekunder långa inlägg i början av debatten, var att det nu råder fullständig enighet om att bibliotekarieutbildningens kvalitet skall bibehållas. Det är klart att det utlöser en känsla av tillfredsställelse hos oss i utskottet att vi i enighet kan slå fast detta, inte bara med hänsyn till alla bibliotekarier och andra som har uppvaktat i frågan, inte bara med hänsyn till att utskottet alltid kan vara tillfredsställt med att lämna ifrån sig en produkt som i sak är bra, utan därför att vi tror att detta betyder väldigt mycket för svenskt kulturliv, svenskt folkbildningsarbete och över huvud taget hela vårt utbildningsväsen. Så bara några ord till herr Jönsson i Arlöv. I ett anförande som jag i Övrigt inte har mycket att invända mot sade herr Jönsson att oppositionen inte i någon fråga fått majoritet i utbildningsutskottet i vår. Ja, det beror verkligen på hur man lägger ut texten! När det är enighet i ett utskott, är det som bekant inte så att någondera parten har majoritet utan man har gemensamt kommit fram till en ståndpunkt som man tycker är rimlig. Vi från oppositionen är på den här punkten nöjda med väldigt litet. Vi tycker att det har räckt ganska bra att vi har blivit fullständigt tillgodosedda i fråga om både socionomutbildningen och bibliotekarieutbildningen!
Herr talman! Med den arbetsmetod vi använder i utbildningsutskottet har herr Jönsson i Arlöv på ett sätt som jag helt ansluter mig till i sakfrågan meddelat kammaren hur utskottsledamöterna har sett på det problem vi behandlar i dag. Utbildningsministern har också från regeringens sida gjort klarlägganden för att undvika missförstånd i diskussionen. Jag besvärar kammaren nu med ett kort inlägg därför att herr Wennerfors har riktat angrepp mot de arbetsformer utskottet har och dragit upp den konstitutionella problematik som ligger i det förhållandet att utskottet gör förtydliganden och skaffar sig upplysningar som inte de andra ledamöterna av riksdagen har tillgång till. Det är, som alla kammarens ledamöter naturligtvis väl vet, så att utskotten i riksdagen arbetar på det sättet, att man fortlöpande genom att ta emot personer på deras begäran eller på utskottets eget initiativ har hearings av olika slag. Statssekreteraren i utbildningsdepartementet kommer ofta till utbildningsutskottet, andra departementstjänstemän gör det, om utskottet ber att man skall komma för att ge upplysningar, Det ligger i konstitutionens anda att utskotten i parlamentet på det sättet skall kunna inhämta upplysningar från Kungl. Maj:ts kansli. I det här ärendet kunde man, när man skrev utskottsutlåtandet, gå till väga på två sätt. Det ena sättet var att utan ytterligare kommentarer acceptera de principiella synpunkterna i propositionen och överlåta åt organisationskommittén att lägga fram förslag som sedan kommer tillbaka till riksdagen igen. Men den offentliga debatten visade att det rådde många missförstånd när det gäller biblioteksutbildningen.

Vi har valt den metoden därför att vi bedömt det vara utomordentligt betydelsefullt att i denna viktiga fråga komma överens. Och jag vill gärna tacka mina kamrater från alla partier i utbildningsutskottet för att vi har nått enighet. Herr Wennerfors överraskar mig, därför att han verkar besviken över att vi har blivit eniga. Han nöjde sig inte med att tala om det ärende vi behandlar nu, utan han fann också anledning att tala om socionomutbildningen som behandlades för länge sedan i kammaren och där utskottet också blev enhälligt och där riksdagen tog förslaget utan att någon yttrade sig. Han verkar besviken över det också, och det förefaller som om han tycker att det vore bättre med en hård strid om dessa utbildningsfrågor än beslut i enighet. Herr talman! Det tycks sålunda som om herr Wennerfors hellre skulle ha sett delat utskott och strid till skada för biblioteksutbildningen än den enighet som riksdagen nu kommer fram till. Jag har velat göra det här klarläggandet och finner inte att det i utskottets sätt att arbeta ligger någon konflikt med de konstitutionella principer som vi alla vill slå vakt om. Jag instämmer således, herr talman, i det yrkande om bifall till utskottets hemställan som tidigare har rests av såväl utskottets vice ordförande som herr Jönsson i Arlöv.
Herr talman! Till herr Alemyr vill jag säga att min kritik kvarstår. I övrigt vill jag framhålla att mitt agerande har skett enbart med tanke på att vi skall få ett kvalitativt gott svenskt framtida biblioteksväsende.

Herr talman! Av motionen 1384, som jag jämte några medmotionärer har väckt i anledning av propositionen 79 om transportforskning m.m., framgår att vi accepterar förslagen i propositionen utom i vad gäller frågan om den föreslagna professuren. Jag vill gärna understryka att vi ställer oss positiva till vad vi anser vara det väsentliga i propositionen, nämligen inrättandet av en transportforskningsdelegation och ett statens vägoch trafikinstitut samt åtgärder i samband härmed i syfte att främja transportforskning. Vad angår inrättandet av en professur på trafiksäkerhetsområdet har vi heller inga invändningar, utan de invändningar vi gör gäller att den föreslagna professuren synes ha en enligt vår mening felaktig inriktning, dvs. en inriktning som inte bör komma i fråga i första hand. Att professuren placerats vid Chalmers tekniska högskolas sektion för maskinteknik ger, som vi anför i motionen, stöd för uppfattningen att den föreslagna professuren huvudsakligen skall avse fordonet. Härvidlag anser vi den ordningen vara naturlig att samhället och de statliga organ, som närmast har att svara för trafiksäkerhetsproblemen, har att ställa krav rörande bilarnas ändamålsenliga och kvalitetsmässiga konstruktion. Sedan må det ankomma på fabrikanterna att motsvara dessa krav, Enligt vår mening vore det mera ändamålsenligt att professuren fick anknytning till de sektioner som finns vid Chalmers för väg och vatten vid institutionen för stadsbyggnad. Med en sådan anknytning som bas kan givetvis mera vidsträckta områden tillbörligt beaktas. Men, herr talman, vår huvudsakligaste invändning gäller sammanknytningen med ett enskilt, privatägt företag i bilbranschen, i detta fall Volvo. I min reservation har jag åberopat invändningar från ett par remissinstanser, som har anfört principiella betänkligheter. Jag borde kanske i sammanhanget också erinra om en artikel i tidskriften Tiden nr 4 år 1970. Den har skrvits av ledamoten av statens trafiksäkerhetsråd, docent Sven Erlander. Artikelförfattaren anför starka betänkligheter mot att acceptera Volvos förslag om att bidra med kostnaderna för inrättandet av denna professur. Det finns behov av och utrymme för enskilda bidrag i trafiksäkerhetsarbetet, skriver artikelförfattaren, men — fortsätter han — de får inte binda upp samhällets handlingsfrihet. En god belysning av effekten och därmed också av bevekelsegrunderna för Volvos vidkommande ges i artikeln i följande hänvisningar till fördelarna av förslaget för Volvo: 1. Publicitet och good will genom att företagets namn förknippas med trafiksäkerhetsforskning. 2. Företagets kostnader i sammanhanget är obetydliga jämfört med den genomslagskraft som uppnås genom att företaget och samhället samarbetar och genom att publicitet erhålls i radio och TV samt på icke betald plats i pressen. 3. Tillgång till konsult och vetenskaplig ledning för en del av företagets utvecklingsarbete och provbaneverksamhet. Enligt artikelförfattaren ger detta fördelar för företaget genom en bättre förhandlingsposition gentemot samhällets organ när det gäller utformning och provning i samband med säkerhetskrav på bilar. En del av den expertis som samhället är hänvisad att anlita kommer att ha intima relationer med Volvo. Så långt docent Sven Erlander i denna del. Han betygsätter förslaget till program för professuren som otillräckligt preciserat. Till sist vill jag citera följande ur artikeln: ”Det riktiga förfaringssättet bör i stället vara att professurens inriktning utformas i samband med inriktningen av övriga ökade insatser inom trafiksäkerhetsforskningen på så sätt att verksamheten kommer att utgöra en integrerad del av en större plan.” Herr talman! Dessa refererade — och citerade — synpunkter av docent Erlander bildar tillsammans med åberopade remissyttranden tungt vägande skäl för att icke bifalla utskottets hemställan. I min reservation, som stöder sig på vår motion 1384, föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om förnyad prövning av frågan, Förslag bör skyndsammast möjligt föreläggas riksdagen om inrättandet av en professur utan anknytning till ett företag som har speciella intressen inom trafiksäkerhetsområdet. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen i trafikutskottets betänkande nr 7.
Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 7 ställer sig utskottet enhälligt bakom förslaget om att inrätta en ny transportforskningsdelegation och ett nytt vägoch trafikinstitut. Enligt utskottets uppfattning tar man här ett stort steg framåt på vägen mot en samordnad och effektiviserad transportforskning. Jag vill gärna i det sammanhanget ge ett erkännande åt kommunikationsminister Norling och hans departement. När kommunikationsministern tillträdde förelåg ett betänkande från transportforskningsutredningen som var sönderkritiserat i remissinstanserna och som det väl inte var så lätt att veta vad man skulle göra med, Men kommunikationsministern tillsatte en ny transportforskningsgrupp, som arbetade med stor skyndsamhet och lade fram det förslag vi nu har framför oss. När man skall ha en fullständigt ny organisation av transportforskningen kan det självfallet uppstå en del frågor, och sådana har också förts fram i motioner. Det har sagts att man kanske med ledning av de erfarenheter man får under uppbyggnadstiden skulle på nytt överväga ansvarsoch arbetsfördelningen mellan å ena sidan transportforskningsdelegationen och vägoch trafikinstitutet och å andra sidan trafiksäkerhetsverket och andra organ. Utskottet säger i det sammanhanget att man utgår ifrån att dessa frågor blir föremål för ytterligare överväganden i samband med den nya organisationens verksamhet och att man kan uppnå tillfredsställande former i samband därmed samt att resultatet av övervägandena redovisas i statsverksproposition. En annan fråga man har ställt sig i en motion gäller detta att det i propositionen sägs att ordföranden i transportforskningsdelegationen bör vara statssekreteraren i kommunikationsdepartementet eller någon annan hög ämbetsman i departementet.

Med det har motionen avstyrkts och propositionen tillstyrkts. Men så finns det också ett förslag om inrättande av en särskild trafiksäkerhetsprofessur vid Chalmers tekniska högskola, som herr Magnusson i Kristinehamn nu har berört. Volvo har erbjudit sig att ställa medel till förfogande för en professur, i första hand under fem år, och detta har accepterats av departementschefen, och utskottet är med undantag för herr Magnusson enhälligt om att göra det också. Jag förstår att herr Magnussons betänkligheter kommer sig därav, att det är ett enskilt företag som bekostar professuren och att han kanske misstänker att det kan ha någon otillbörlig nytta av att det betalar kostnaden för den här professuren. Om det vore så att man hade givit det här företaget rätt att bestämma precis hur professuren inrättas och vem som skulle få befattningen skulle jag självfallet ha delat herr Magnussons betänkligheter. Men nu är det så att det förslag till program som kom från Volvo skickades till universitetskanslersämbetet, som granskade det och delvis byggde ut det program som företaget framlagt. Vidare är det bestämt att innehavaren av professuren skall tillsättas av Kungl. Maj:t efter förslag från transportforskningsdelegationen,som blir huvudman för professuren. Vid tillsättandet av professuren skall delegationen anlita sakkunniga med motsvarande tillämpning av de bestämmelser som gäller vid tillsättning av professur vid statliga forskningsråd, och för tjänsten skall gälla samma kompetenskrav som för professur vid teknisk fakultet. Det finns alltså garantier för att den här professuren kommer att inrättas och att tjänsten kommer att tillsättas i vederbörlig ordning. Nu säger reservanten att han inte har någonting emot att det blir en trafiksäkerhetsprofessur. Men han vill att den skall inrättas på annat sätt. Reservanten anvisar emellertid inte några pengar, utan den bittra sanningen är att skulle reservationen vinna bifall så blir det ingen trafiksäkerhetsprofessur nu.

Herr talman! Bara några få ord! Herr Gustafson i Göteborg säger att det inte finns någon anledning att misstänka att Volvo skulle få någon otillbörlig nytta av det här förslaget.

Det finns över huvud taget inte många professurer när det gäller transportforskning. Det sägs bl.a. i den artikel av docent Sven Erlander som jag förut citerade, att detta är ett mycket viktigt område och att det också är viktigt att noga undersöka hur man bäst skall fördela de knappa resurserna. När jag med de kontakter jag har i Göteborg diskuterat bl, a. frågan om förläggningen av professuren till Chalmers har man haft uppfattningen att professuren skulle göra den största nyttan på ett avsnitt där man kunde gripa sig an trafikmiljön som sådan. Detta är det väsentliga i det här sammanhanget. Frågan om fordonets betydelse i trafikmiljön är ändå bara en del av ett mycket större komplex. Jag tror att man inte kan komma ifrån att Volvo genom publicitet kommer att få mycket stor nytta av detta erbjudande och att företagets ekonomiska utlägg kommer att mer än väl uppvägas härav. Företaget har också sagt att det vill göra avdrag för sina kostnader. Det innebär att kostnaderna inte blir större än ungefär hälften av vad man ger ut. Nu säger herr Gustafson i Göteborg att vi inte anvisar några pengar. Men vi har ju hemställt om en förnyad prövning av frågan; det är ändå ett så pass viktigt område att det krävs att man ser över frågan igen. Det är också riktigt som herr Gustafson sade att Volvo presenterade ett program när man föreslog denna professur och att det har vidarebefordrats till universitetskanslersämbetet, som sedan byggt ut programmet. Men efter vad jag kan förstå kvarstår i alla fall programmet sådant det lades fram av Volvo.

Om herr Magnusson anser något annat, är det en allvarlig beskyllning mot universitetskanslersämbetets integritet.

Herr talman! Vad jag menade är att Volvo presenterade ett program, när företaget föreslog sin professur. Det står i propositionen att det har utbyggts av universitetskanslersämbetet. Det måste väl innebära, såvitt jag kan förstå, att de synpunkter Volvo har lagt fram i sitt programförslag måste kvarstå till väsentlig del. Jag avsåg detta och ingenting annat. Sedan kan man inte komma ifrån att Volvo genom sin medverkan i detta projekt avser att tjäna en viss publicitet, som kommer företagets verksamhet till godo. Detta vänder jag mig dessutom principiellt emot.

Herr talman! Jag har begärt ordet bara för att herr Magnusson i Kristinehamn och vänsterpartiet kommunisterna i sin reservation beträffande den professur som vi nu diskuterar hänvisar till såväl rikspolisstyrelsens som SSU:s remissvar med anledning av Volvos erbjudande att stå för kostnaderna för en professur i trafiksäkerhetsfrågor. Jag delar såväl rikspolisstyrelsens som SSU:s principiella inställning i det läget frågan befann sig i, då denna remitterades till de olika myndigheter som fick detta förslag på remiss. Då var det ett enskilt ärende, som innebar ett erbjudande från ett privat företag att inrätta en professur på en viss tid. Men den fråga som vi i dag har att behandla är inte densamma som den var då ärendet var ute på remiss, I Kungl. Maj:ts förslag har man nämligen sammankopplat denna proposition med frågan om transportforskningen. Det är två fundamentala felaktigheter som förekommer i den reservation som herr Magnusson har fogat till trafikutskottets betänkande nr 7, Det första felet är att det står att denna forskning är knuten till ett enskilt företag. Forskningen är inte knuten till AB Volvo. Hade så varit fallet, hade jag befunnit mig tillsammans med herr Magnusson beträffande reservationen. Forskningen är underställd transportforskningsdelegationen. Professuren inrättas vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det andra felet i reservationen är att det står att professuren gäller de specifika trafiksäkerhetsområden som AB Volvo skulle vara intresserat för. Det är också fel. Herr Gustafson i Göteborg har ju klart redovisat att universitetskanslersämbetet har varit med om att utforma riktlinjerna för denna professur. Därtill kommer att huvudmannaskapet för professuren skall knytas till transportforskningsdelegationen. Det står i propositionen 79 att det får ankomma på delegationen att göra erforderliga närmare preciseringar av programmet för denna professur. Vad som står i reservationen är således fel, nämligen att AB Volvo på något sätt skulle styra denna forskning. Jag delar det socialdemokratiska ungdomsförbundets principiella åsikt, att något enskilt företag inte skall styra forskningen i det här landet, men så som förslaget har utformats i Kungl. Maj:ts proposition är detta inte fallet. Jag förstår därför inte hur vänsterpartiet kommunisterna kan vilja förvägra ett enskilt företag att utöver företagsbeskattningen ställa medel till förfogande för forskning. Därtill kommer att just den forskning varom det här är fråga är ett utomordentligt stort samhällsintresse, och i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i finns det all anledning att tillse att alla resurser som kan ägnas trafiksäkerheten verkligen tas fram. Det är ett stort samhällsintresse att forskningen på trafiksäkerhetens område intensifieras. Vi måste se till att nedbringa trafikolyckorna, och kan denna professur bidra till en utveckling i den riktningen, tycker jag att vi bör hälsa förslaget med stor tillfredsställelse. Därest riksdagen skulle bifalla reservationen, innebär det att vi inte får någon professur i trafiksäkerhet.

Herr talman! Jag är mycket väl medveten om de uppmjukningar av det ursprungliga förslaget som har kommit till, men det är inte fråga om det. Jag anser emellertid att det ändå finns skäl för de principiella betänkligheter som vi har anfört, och dem vidhåller jag.

Herr talman! Jag försökte att i mitt inlägg klargöra att de principiella invändningar som SSU presenterade i sitt remissvar inte föreligger så som förslaget är utformat. Herr Magnusson i Kristinehamn talade om att det gäller att se till att styra trafiksäkerhetsforskningen till sådana områden som kan vara av intresse ur samhällets synpunkt. Jag vill på nytt understryka att professuren är knuten till transportforskningsdelegationen, Det står i den proposition varom vi nu skall fatta beslut att transportforskningsdelegationen skall närmare precisera inom vilka områden denna professur skall verka,

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig vilken betydelse jag anser böra tillmätas de lokala vägmyndigheternas förslag vid bestämmandet av hastighetsgränser. Till en början vill jag erinra om att hastighetsgränsen kan fastställas på olika sätt. Inom ramen för de år 1967 beslutade försöken med differentierad allmän hastighetsbegränsning fastställer Kungl. Maj:t en för hela landet gällande bashastighet, som fr.o.m. den 1 juni i år är 70 kilometer i timmen. Trafiksäkerhetsverket får i sin tur bestämma avvikelser uppåt från denna bashastighet. Slutligen får länsstyrelserna genom lokala trafikföreskrifter fastställa lägre färdhastighet än som följer av Kungl. Maj:ts och trafiksäkerhetsverkets beslut. Kungl. Maj:ts fastställande av bashastigheten 70 kilometer i timmen föregicks av samråd med bl a, trafiksäkerhetsverket och vägverket. Därvid bestämdes också vissa normer för bedömning av de fall där trafiksäkerhetsverket borde tillåta högre hastighet. Innan trafiksäkerhetsverket bestämmer avvikelser från bashastigheten skall verket inhämta förslag från respektive vägförvaltningar och dessutom samråda med vägverket och rikspolisstyrelsen. Så skedde också innan trafiksäkerhetsverket fattade sina beslut i anledning av sänkningen av bashastigheten till 70 kilometer i timmen, När det gäller hastighetsbegränsningar genom lokala trafikföreskrifter samråder länsstyrelsen regelmässigt med vägförvaltningen innan beslut fattas. Av den föregående redogörelsen framgår att de lokala vägmyndigheterna deltar i arbetet med bestämmande av lämpliga fartgränser. I sista hand måste dock avgörandet träffas av den myndighet som har att besluta i frågan — dvs. trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelsen — efter en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse i det särskilda fallet och med beaktande av behovet av en enhetlig bedömning.

Herr talman! När förslaget om en sänkning av bashastigheten kom var ju reaktionen mycket blandad. Jag vill personligen deklarera att jag delar den uppfattning som rikspolisstyrelsen och rikspolischefen hade, att det är meningslöst att införa bestämmelser av sådan innebörd att man kan förutse att det inte går att övervaka om de efterlevs eller ej. Den debatten 138 skall vi emellertid inte ta upp nu; den har förts tidigare här i kammaren, De lokala vägmyndigheterna bereddes tillfälle att komma med förslag, såsom kommunikationsministern helt riktigt påpekade. När de förslagen offentliggjordes var det många som tyckte att de föreslagna fartgränserna var för låga.

Jag kan nämna ett annat exempel: på E 18 i Värmland från Karlstad till Årjäng har man sänkt från 90 kilometer till 70 kilometer. Enligt mångas mening, och jag vill deklarera att till dem hör jag, är det fullkomligt orimligt att tro att bestämmelser av detta slag kommer att vinna respekt hos allmänheten. Jag vill emellertid tacka för ett fylligt svar. På ett ställe säger kommunikationsministern att innan trafiksäkerhetsverket bestämmer avvikelser från bashastigheten skall verket inhämta förslag från respektive vägförvaltningar, något som jag också har påpekat. Men min fråga gällde varför man på mycket väsentliga punkter hade gått ifrån den lokala vägmyndighetens förslag. Jag tror det för allmänhetens skull vore värdefullt med en redovisning från statsrådets sida på den punkten.

Herr talman! Som jag framhållit i svaret på herr Erikssons i Arvika enkla fråga är det alldeles självklart att man först skall ha en ordentlig inventering av vägnätet, och därefter skall man ta kontakt med alla som kan tänkas ha kunskaper i ämnet, vare sig det är vägmyndigheter, vägförvaltningarna eller andra som man kan ha behov av att lyssna till. Men det slutliga avgörandet om en ny bashastighet måste man ändå lägga hos central myndighet, i detta fall trafiksäkerhetsverket. Man måste göra det därför att de föreskrifter och nya intentioner som gick ut kom från trafiksäkerhetsverket och från kommunikationsdepartementet. Skall man kunna få en samstämmig bedömning och utvärdering av dessa nya normer i hela landet kan man inte, med all respekt för den sakkunskap som jag vet finns hos vägdirektörer och andra, i rättvisans namn göra på annat sätt. Det ligger i all sådan här verksamhets natur att ger man ut centrala nya normer skall man också se till att de blir lika uttydda i hela landet.

Herr talman! Jag förstår att man vill ha likformighet, men jag förstår inte att man på så många väsentliga punkter har ansett sig ha skäl att gå ifrån vägverkets förslag, Jag har nämnt några exempel här och skulle kunna räkna upp många ytterligare, men tiden tillåter inte det. Jag tror dock jag representerar genomsnittet av trafikanterna när jag än en gång deklarerar att jag anser det meningslöst att sätta fartgränser som man på förhand vet att man aldrig kommer att kunna övervaka att de efterlevs. Därför tror jag att väldigt många trafikanter och allmänheten i stort ställer sig frågande till varför man inte har tagit större hänsyn till de lokala vägmyndigheternas förslag i vilka fartgränserna på långa sträckor låg betydligt högre än vad trafiksäkerhetsverket har sänkt dem till.

Herr talman! De nya normer som nu är fastlagda och som innebär att vi får en ny bashastighet den 1 juni i år — 70 kilometer i timmen med möjligheter till både 90 och 110 kilometer om man finner att vägens kvalitet tillåter det — har utformats med tanke på att man skall ta hänsyn till vägens kvalitet och till trafikintensiteten. Om man följer dessa normer någorlunda strikt — avvikelser kan alltid ske — skall man egentligen inte komma så långt ifrån en lika bedömning, vare sig man gör utvärderingen på E 6, E 18, E 4 eller någon annanstans. Normerna ligger där de ligger — med respekt för vägdirektörers och andras rätt att göra smärre avvikelser. Men huvudinriktningen måste vara densamma var man än gör utvärderingen.

Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat om jag observerat de nedskärningar beträffande teknisk praktiktjänstgöring som skett inom vissa affärsdrivande verk, bl.a. SJ och televerket, och om jag avser att vidta åtgärder i avsikt att trygga möjligheten till sådan praktik. Både SJ och televerket har under en lång följd av år ställt ett stort antal praktikplatser till förfogande för studerande vid tekniska skolor av olika slag. Under hela 1960-talet har sålunda SJ ställt till förfogande 200-300 platser per år. Televerket har under samma period successivt ökat sina praktikplatser, och år 1970 var antalet mer än 700. Inom SJ beräknas inte föreligga något behov av att anställa ingenjörer de närmaste åren. Den praktik, som erbjudits hos SJ, har i stor utsträckning varit specifik för detta företag, varför praktiken varit till störst nytta för dem som senare sökt anställning vid SJ. Med hänsyn till rekryteringssituationen är det därför tveksamt om praktiktjänstgöring vid SJ i dagens läge är till fördel från elevernas synpunkt. Inom SJ finns dessutom ett stort antal tjänstemän som på fritid utbildar sig till ingenjörer och som i första hand bör beredas praktik inom företaget. I huvudsak av nämnda skäl har SJ beslutat att för sommaren 1971 slopa praktiktjänstgöringen för elever vid tekniska skolor. Beslutet innebär inte någon inskränkning i möjligheterna för de studerande att ta tillfällig anställning vid SJ i den mån företaget har behov av semestervikarier. Televerket har, som jag nämnde tidigare, hittills ställt till förfogande ett stort antal praktikplatser och är den arbetsgivare i Sverige som lämnar flest praktikplatser. Innevarande sommar tvingas televerket till en viss neddragning av antalet praktikplatser, i första hand för att undvika att egen personal drabbas av friställning. Det är emellertid en neddragning från en mycket hög nivå, och televerket kommer även i år att bereda betydligt fler elever praktiktjänstgöring än som motsvarar televerkets årliga behov av rekrytering av ingenjörer,

Herr talman! De senaste årens snabba utbyggnad av utbildningsväsendet har inneburit att nya studiegrupper i allt större omfattning efterfrågar praktikarbete. Praktiska erfarenheter från arbetslivet kommer då att utgöra ett viktigt, ibland nödvändigt, komplement till den teoretiska utbildningen. Dessutom ger praktiken under studietiden den studerande ett underlag för ett mer realistiskt yrkesval. Det förhållandet att allt flera efterfrågar arbetslivserfarenhet innebär att de som för inträde vid olika tekniska kurser måste meritera sig via en sådan praktik har fått det allt svårare att få tillträde till de — relativt sett — färre praktikplatserna. Nämnas kan att för den fyraåriga utbildningen till gymnasieingenjör fordras minst tolv arbetsveckors praktik, som skall inträffa efter årskurserna två och tre. För tillträde till tekniska linjen inom fackskolans andra årskurs krävs nio månaders praktik med minst en sammanhängande tidsperiod om tio veckor. Totalt rör det sig om 15 000 å 20 000 studerande, som i sina kursplaner avkrävs obligatorisk praktik. Arbetsmarknadsstyrelsen har insett att efterfrågan kommer att öka starkt och har i ett cirkulär i början av detta år uppmanat länsarbetsnämnder och lokala arbetsförmedlingar att vidtaga åtgärder för att tillgodose denna efterfrågan. I ett läge då arbetsmarknadsstyrelsen går ut för att ackvirera för att tillgodose det ökade behovet av praktikplatser är det märkligt att finna att staten, i det här fallet televerket och SJ, starkt inskränker eller helt plockar bort praktikplatserna, Nu säger kommunikationsministern att det är en neddragning från en mycket hög nivå. För televerket rör det sig om en minskning med 25 procent, och för SJ har alltså denna möjlighet helt försvunnit fr.o.m. i år, Samtidigt säger kommunikationsministern att televerket är den arbetsgivare som har de flesta praktikplatserna — då betyder en sådan här 25-procentig inskränkning att ett mycket stort antal platser försvinner.

Herr talman! Det är ju inte så som herr Jonsson i Alingsås säger här. Han argumenterar som om han inte har hört det svar jag givit honom på hans enkla fråga. Av det framgår ju klart och tydligt att i ett läge, där möjligheterna till praktik för de elever som det här gäller rent allmänt i samhället är dåliga — det är brist på praktikplatser — gör ändå statens järnvägar och televerket redan förut en mycket stor insats. Nu tvingas de liksom alla andra företag i landet som är i exakt samma situation att vidta vissa inskränkningar. För SJ:s del är det en temporär inskränkning, och jag har i svaret till herr Jonsson klart angivit varför och av vilka orsaker SJ har handlagt saken på detta sätt i år. När det gäller televerket är ju sanningen delvis en annan, eftersom televerket, som herr Jonsson ändå konstaterade, är det verk som har det största antalet praktikplatser över huvud taget. Och när det där sker en viss inskränkning ger det självfallet till resultat att inskränkningen blir procentuellt sett större än i något annat verk. Det är en ganska enkel matematik. Men det hindrar ändå inte att televerket med de åtgärder man där vidtar fortfarande intar en tätplats i detta avseende. Jag tycker därför att det kanske var litet malplacerat att samtidigt konstatera att statliga företag här skulle uppträda som något slags mindre önskvärda exempel. Men det är riktigt som herr Jonsson säger att det för många elever kan bli bekymmer, Vi har naturligtvis samma uppfattning i det läge som nu föreligger beträffande praktikplatser över huvud taget. Det är också riktigt, som herr Jonsson säger, att det vid arbetsförmedlingarna runt om i landet pågår ett mycket intensivt arbete på att skaffa praktikplatser för skolungdomen. Vi skall hoppas att det arbete som bedrivs skall ge ett tillfredsställande resultat. Men om likväl elever som behöver praktik inte kan få lämplig sådan genom arbetsförmedlingen, finns det möjlighet att placera ett visst antal vid omskolningskurser. Om det ändå inte skulle lyckas för elever att få den erforderliga praktiken, förutsätter jag att skolmyndigheterna har sin uppmärksamhet riktad på den här frågan.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att det här intensiva arbetet inom AMS kommer att ge resultat, och det vore väl underligt om inte även SJ och televerket i någon mån kunde bidraga härtill. Jag tror också att kommunikationsministern lutade åt den uppfattningen. Låt mig bara säga att man i det reportage som Sveriges Radio gjorde i Malmö om skolungdomens möjlighet att erhålla ferieoch praktikarbete konstaterade att det är svårigheter över hela landet. Där är vi alltså helt överens, Arbetsförmedlingarna har ju sagt att de i dag har 25—30 procent färre platser att erbjuda än vid samma tid förra året, och det är naturligtvis i denna situation att beklaga att både SJ och televerket har tvingats till dessa inskränkningar, som man där kanske till stor del kunde komma till rätta med på ett bättre sätt. Låt mig bara, herr talman, sluta med att säga att staten, även om den inte i alla lägen måste framstå som den store mönsterarbetsgivaren, ändå enligt min mening kunde gå i täten med ett gott föredöme i situationer som denna och se till att inte bekymren för de studerande på grund av bristen på praktikplatser förvärras. Deras kursplaner förutsätter ändå att de skall ha sådan praktiktjänstgöring.

Herr talman! Herr Andersson i Örträsk har frågat mig om jag anser att förutsättningar nu föreligger för att i enlighet med Nordiska rådets rekommendation göra hänvändelse till Europavägskommissionen angående förändring av den s.k. Blå vägen, Umeå—Mo i Rana, till Europaväg. Under år 1970 har vi inom kommunikationsdepartementet gjort en omfattande översyn av det Europavägssystem som berör Sverige och noga övervägt behovet av en utökning av detta nät. Översynen resulterade i — som jag kunde meddela i november förra året — att Sverige till den inom FN:s Europakommission arbetande landtransportkommittén anmälde frågorna om förlängning av dels väg E 3 Lissabon—Stockholm till Norrtälje—Kapellskär och vidare till Finland, dels väg E 14 Trieste— Szezecin över Ystad till Malmö. I samband med översynen diskuterades också förändring till Europaväg av den s, k. Blå vägen Umeå—Storuman—norska gränsen-Mo i Rana och även väg 15 Malmö—Kalmar—Norrköping jämte väg 14 Ystad— Kristianstad. Jag uttalade då bl.a. följande: ”Motivet för att inrätta ett Europavägnät är bl.a. att främja den internationella vägtrafiken genom att åstadkomma ett nät av vägar med genomgående internationell numrering.

Blå vägen och väg 15 har inte för närvarande karaktären av internationella huvudtrafikleder. De bör därför inte just nu förändras till Europavägar.” Nordiska rådets rekommendation beträffande Blå vägen avser även delen från Vasa i Finland — där Europaväg E 79 i dag slutar — med färja över Kvarken till Holmsund och Umeå. Jag följer med uppmärksamhet trafikutvecklingen och utvecklingen i övrigt och kommer att aktualisera frågan på nytt vid tidpunkt som utifrån givna förutsättningar kan anses lämplig.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är med tillfredsställelse som jag anser mig kunna notera att statsrådet har en positiv inställning till frågan om förändring av den s.k. Blå vägen till Europaväg. Jag tolkar svaret så att regeringen är beredd att ta de initiativ som är nödvändiga för frågans lösning och att dessa åtgärder kommer att vidtas snarast möjligt. Vid behandlingen av ärendet i Nordiska rådet i februari 1970 anförde trafikutskottet att Blå vägen är en betydelsefull trafikförbindelse genom Finland, Sverige och Norge och att många skäl talar för att medverka till att göra Blå vägen känd och nyttjad. Detta kan, ansåg utskottet, bäst uppnås genom att ge vägförbindelsen Europavägs status. Jag förmodar att utskottet därvid avsåg bl.a. betydelsen av den markering av Europavägar som görs på alla vägkartor. Blå vägen har stor betydelse som internationell trafikled, i första hand när det gäller turisttrafiken. Denna har under senare år utvecklats i mycket hög grad, Blå vägen är en attraktiv och högklassig led genom ett av Lapplands mäktigaste fjällområden, Genom att göra vägen till Europaväg skulle dess betydelse som turistled ytterligare kraftigt förstärkas, Därmed skulle också betingelserna för de många utmärkta turistanläggningar som finns i detta område väsentligen förbättras. Jag tror också att det finns skäl att beakta de psykologiska effekter som en Europaväg genom södra Lappland och Västerbotten skulle kunna ha för utvecklingen av näringslivet i övrigt. Med dessa synpunkter har jag velat peka på att en förändring av Blå vägen till Europaväg skulle utgöra ett led i strävandena att öka sysselsättningen i Västerbottens inland. Jag vill, herr talman, än en gång tacka för svaret och uttrycka min förhoppning att statsrådets löfte om att aktualisera frågan om förändring av Blå vägen till Europaväg kommer att infrias inom den närmaste tiden,

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag avser att ta något initiativ till åtgärder mot åkeriägare som avsiktligt ändrar funktionerna på färdskrivare i lastbilar. Svenska transportarbetareförbundet har i en framställning hos kommunikationsdepartementet påkallat åtgärder till förhindrande av obehöriga manipulationer med färdskrivare, Framställningen remissbehandlas för närvarande, Innan remissyttrandena kommit in är jag inte beredd att uttala mig om i vad mån särskilda åtgärder behövs och om vilka åtgärder som bör vidtas.

Herr talman! I samband med företagna fartkontoller har det konstaterats att flera tyngre lastfordon med färdskrivarplikt framförts med för hög hastighet trots att färdskrivare och hastighetsmätare visat lämplig hastighet. Vid närmare undersökning har man kunnat konstatera att hastighetsdreven i fordonens växellådor och reduktionsväxlar utbytts. Det har gjorts av åkeriägarna i akt och mening att försöka att få chaufförerna att omedvetet köra fortare och på så sätt skapa större profiter. De anställda har sålunda rent ut sagt inte haft någon vetskap om åkeriägarnas skumma förehavanden. Färdskrivaren och hastighetsmätaren har visat en i det aktuella fallet tillåten hastighet. Ett annat sätt att få chaufförerna att köra fortare utan deras vetskap är också att byta ut däcken och hjulen på bilarna till större dimensioner, och på så vis kör man omedvetet fortare. Det är riktigt att Transportarbetareförbundet har tillskrivit kommunikationsdepartementet och påtalat dessa frågor. Man har krävt skärpt kontroll. Det är vad det rör sig om. Jag vill emellertid gå litet längre i denna fråga. Det måste väl betraktas som ett ganska allvarligt brott av dessa åkeriägare att medvetet utsätta andra trafikanter och chaufförerna för allvarliga trafikrisker? Vi vet ju att dessa problem i dag är mycket, mycket allvarliga som de är, Skall man då hålla på på detta sätt och manipulera, då måste mycket, mycket skarpa åtgärder vidtas. Om moralen är så låg och profitbegäret så stort att man inte alls tar hänsyn till sina medmänniskor, skulle man inte ha någon som helst rättighet. Jag vill nu fråga kommunikationsministern om han är villig att vidta sådana åtgärder att de som medvetet gör sådana manipulationer också mister sina rättigheter och inte får fortsätta med denna verksamhet.

Herr talman! Vi har som jag nämnde en framställning från Transportarbetareförbundet. Vi skall remissbehandla den. Sedan skall vi komma tillbaka i vanlig ordning och se vad vi skall göra med den. Remissen kommer väl att ge en del svar på frågorna, och därför kan jag av naturliga skäl inte ge något annat besked än vad jag har gett i svaret på frågan.

Dit kan vi hänföra en rad olika moment som naturligtvis skall beivras, Hur det är i detta speciella fall får väl herr Hallgren komma tillbaka till när vi har behandlat ärendet. Det kan dock vara angeläget att utifrån den fråga som herr Hallgren ställde konstatera att var sådant här än inträffar och i vilken form det än sker innebär det en allvarlig fara för trafiksäkerheten.

Herr talman! Det är gott och väl att man konstaterar — det kan vem som helst göra — att det är en allvarlig trafikfara när man manipulerar på detta sätt. Man har jäktat och stressat de chaufförer som kör långtradare och andra tyngre fordon, man har försökt tvinga dem att bli lagbrytare — ja, man har t.o.m. hotat med att avskeda dem om de inte bryter mot säkerhetsbestämmelser och lastbestämmelser. Nu har Transportarbetareförbundet gjort en drive för att effektivt sätta stopp för missförhållandena. Som ett motdrag finner då åkeriägarna på andra sätt så att chaufförerna omedvetet skall bryta mot bestämmelserna. Jag tycker att kommunikationsministern inte klart har redovisat huruvida han betraktar detta som ett brott i egentlig mening. Det borde finnas bestämmelser i trafikförordningen som sade ifrån att en sådan överträdelse skall medföra att åkeriägaren mister sina rättigheter. Det tycker jag nog vore skäligt. Man kan jämföra med andra brottsbestämmelser. Tag exempelvis en tullöverträdelse! Om någon avsiktligt i ett fordon smugglar en viss vara som är tullbelagd kan det gå så långt att han mister sitt fordon.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag är beredd att stödja Föreningen Adoptionscentrums begäran om ekonomiskt bidrag för sin verksamhet. Formerna för handläggningen av adoptionsärenden rörande utländska barn undersöks för närvarande. Undersökningen innefattar även frågan om samarbete mellan socialstyrelsen och Föreningen Adoptionscentrum. Resultatet av denna undersökning bör föreligga innan man tar ställning till frågan om bidrag till föreningen. Jag vill tillägga att under anslaget till socialstyrelsen för budgetåret 1971/72 har tagits upp ett särskilt belopp för information om adoption av utländska barn,

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Föreningen Adoptionscentrum lämnade den 29 november 1969 in en ansökan om statsbidrag. Förra våren hade jag en motion i första kammaren om att föreningen skulle få statsbidrag. I debatten i samband med att denna motion avslogs vädjade jag till socialministern om att föreningen genom departementets försorg ändå skulle få något anslag. Socialstyrelsen sände denna ansökan på remiss, och någon gång i november i fjol kom dess utlåtande som innebar att man avstyrkte bifall. Sedan har jag hört sägas att man någon gång i februari i år hade överläggningar mellan föreningen och socialdepartementet, där det framkom att man på departementet avvaktade beslut i ett ärende som gäller förmedlingstillstånd för Adoptionscentrum innan man avsåg att fatta beslut i fråga om statsbidrag. Det här ärendet har verkligen dragit ut på tiden, och det var därför jag ställde den enkla frågan. Nu lämnar socialministern några nya intressanta upplysningar i svaret. Det är uppenbart att man avser att hitta någon form av samverkan mellan socialstyrelsen och Föreningen Adoptions centrum. Jag skulle vilja fråga om bakgrunden till det kan vara att man därigenom skulle kunna undvika att fastna i den kanske ganska besvärliga frågan om just förmedlingstillstånd för föreningen. Eftersom jag tror att vi i vårt land behöver en frivillig organisation som Föreningen Adoptionscentrum och jag vet att föreningen behöver stöd från samhället, tycker jag det är angeläget att den här frågan kan föras till sin lösning så snart som möjligt. Jag undrar om socialministern möjligen kan säga något mer om när den här undersökningen kan bli färdig.
Herr talman! Låt mig först framhålla att det förekommer fortlöpande kontakter mellan socialdepartementet, socialstyrelsen och Föreningen Adoptionscentrum i frågor som rör adoption av utländska barn. Remissbehandlingen av föreningens bidragsansökan har visat att det finns ett behov av att närmare klarlägga formerna för handläggningen av adoptionsärenden av det här slaget. Som jag har sagt i mitt svar innefattar denna undersökning även frågan om formerna för samarbete mellan socialstyrelsen och föreningen, Det ankommer självfallet i sedvanlig ordning på socialstyrelsen att besluta om disposition av det belopp som har anvisats för information om adoption av utländska barn. Eftersom herr Wikström nu frågade när den här undersökningen kan vara klar, vill jag svara att jag utgår ifrån att den är klar någon gång på höstkanten.
Herr talman! Får jag bara tacka för den senaste upplysningen. Den skulle alltså innebära att man i varje fall någon gång under det här året skall kunna få frågan klar. Jag tror att vi är överens om vikten av att föreningens arbete kan bedrivas under så gynnsamma omständigheter som möjligt. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat finansministern när han avser att ta något initiativ i syfte att höja den gräns på 500 kronor för kostnad i anställningen som tillämpas vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst av anställning skall man i princip inte beakta inkomstbelopp som svarar mot kostnader som arbetstagaren har haft att bestrida i anställningen. Det har emellertid föreskrivits att avräkning skall ske bara i de fall kostnaderna överstiger 500 kronor. Denna regel har kommit till av praktiska skäl, för att undvika att myndigheterna skall behöva ta ställning till förhållandevis obetydliga avdragsposter i ett stort antal fall. En översyn av de regler frågan gäller utförs enligt Kungl. Maj:ts uppdrag för närvarande av riksförsäkringsverket. Verkets förslag väntas föreligga under hösten,

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min enkla fråga.

Detta gör att det kan handla om ganska avsevärda belopp — en bit över 1 000 kronor är vanligt. Då kan ju dessa arbetare fråga sig varför detta inte kan bli pensionsgrundande, när de har tjänat in pengarna en gång. En annan sak i samband med 500-kronorsgränsen är att den har en tröskeleffekt som man kanske borde eliminera eller trappa av på något vis. Det har också framställts krav på att man skall höja 500-kronorsgränsen ordentligt — den är ju ganska gammal, Jag läste på nyligen och vill minnas att den är från 1959. Bakgrunden är ju en motion i första kammaren 1967 av herr Werner. Den fick ett negativt mottagande i utskottet, men sedan kände sig tydligen Knut Johansson, förbundsordförande i Byggnads, föranlåten att skriva en motion 1968. Den motionen fick en positiv skrivning, och man lovade att ta upp de här sakerna, Det är detta som var anledningen till att jag har ställt frågan om när initiativen skall komma. Jag tycker att det är bra att det nu tydligen är resultat på väg, och jag tycker också att det är skäligt med hänsyn till den positiva skrivningen 1968. Det skall inte bara skrivas positivt, det skall ju också ske någonting. Det är faktiskt många byggnadsarbetare som frågar om detta — jag har fått personliga frågor om det vid flera tillfällen.